Herr talman! Skattepolitiken är alltid en central fråga i den politiska debatten, och som framgått av tidigare inlägg här i kammaren är skatteproblemen i dag mera påträngande än tidigare. Trots att vi i dag har ett högre skattetryck på människor och företag än vi någonsin haft är gapet mellan statens inkomster och utgifter också större än någonsin tidigare. Detta visar att vi i realiteten är inne i en skattepolitisk krissituation, som vi på något sätt måste ta oss ur. Detta förhållande, att skattetrycket stiger snabbare än tillväxten i ekonomin, bidrar till den kraftiga inflationsutvecklingen, vilket leder till ökat tryck på lönemarknaden. Detta kan även på kort sikt få allvarliga konsekvenser för vår internationella konkurrenskraft. Hur har det då blivit på detta sätt? Jag vill beteckna 1971 som det år då den svenska skattepolitiken på allvar spårade ur. Det var den gången två tredjedelar av skattebetalarna skulle erhålla skattesänkning på den resterande tredjedelens bekostnad. Detta innebar att man kraftigt ökade progressiviteten, men man bortsåg från att inkomstutvecklingen skulle medföra att stora grupper, som tidigare inte varit drabbade av höga marginalskatter, mycket snabbt hamnade i det skattepolitiska kallvattnet. Därefter har vi fått uppleva ideliga skatteomläggningar och provisorier för att över huvud taget göra lönerörelser möjliga. Det är numera accepterat av de flesta att marginalskatterna är det skattepolitiska grundproblemet. Men det tycks därtill ha insmugit sig något slags tro att höga marginalskatter är ett ofrånkomligt medel inom fördelningspolitiken. Givetvis är det inte på det sättet. Låt mig påminna om den situation som var för handen år 1953. Då hade 90 946 av landets inkomsttagare marginalskatter som understeg 25 26. Det var alltså ungefär var tionde svensk som det året fick behålla mindre än 75 kr. av den senast intjänade hundralappen. I dag, 1975, betalar ca hälften av skattebetalarna marginalskatter som överstiger 50 96, och vi vet att det för normala inkomsttagare rör sig om marginalskatter på omkring 60 26. Om man tar hänsyn till den totala marginella effekten kan det i vissa speciella lägen bli fråga om att hela inkomstökningen försvinner. Det är bl.a. utifrån dessa förhållanden, alltså utvecklingen från 1953 fram till i dag, som jag har anledning att kommentera statsminster Palmes angrepp på mitt tal i samband med partistämman i Norrköping. Jag angav då som ett framtidsmål att progressiviteten skall begränsas så att man får högst 50 926 marginalskatt i inkomstlägen upp till 100 000 kr. Jag avsåg då läget år 1980, eftersom det torde krävas ungefär så lång tid att rätta till det skattekaos som socialdemokratin har skapat. Och låt mig säga att med den inflationsutveckling som vi har haft den senaste tiden samt den löneutveckling som därav följer skulle det inte ta mer än fyra fem år innan dagens medelinkomsttagare, som nu tjänar drygt 50 000 kr., har en inkomst på 100 000 kr. Herr Palme menade att enligt mitt förslag skulle en inkomst på 40 000 kr. inte få någon skattesänkning alls, medan de som har en inkomst på 100 000 kr. skulle få en skattesänkning på 10 000 kr. Det var enligt herr Palme förslaget i ett nötskal. Men vad herr Palme än kan, så tydligen kan han inte knäcka nötter. Om han hade tittat inuti nötskalet hade han funnit att jag även förutsatte marginalskattesänkningar för 40 000 kronorsinkomsttagare. Om herr Palme hade haft lika goda förbindelser med skatteutredningen som massmedia tydligen har i dessa dagar, så hade han också vetat att den arbetspromemoria som nu diskuteras — och som diskuterades fullt öppet i radions morgoneko i dag — handlar om en skatteskala som innebär en marginalskatt på 52 26 för en 40 000 kronorsinkomsttagare år 1979. Då har man räknat med som sannolikt att den kommunala utdebiteringen det året stigit till 29 kr. Detta visar sålunda att den socialdemokratiska skattepolitiken faktiskt leder till ökad skatt även för de människor som har 40 000 kr. i inkomst — om nu arbetspromemorian resulterar i ett förslag från utredningen. Med socialdemokraternas skattepolitik, som herr Palme ytterst är ansvarig för, kommer sålunda alla inkomsttagare att få ökad skattebelastning 1979/80. Detta är socialdemokraternas skattepolitik i ett nötskal. Helt naturligt kan ett skattesystem med nuvarande uppbyggnad inte fungera tillfredsställande. När skatten på inkomstökningar av allt fler människor upplevs som konfiskatorisk verkar detta förödande på skattemoralen. Skatteundanhållande är i dag dess värre ingen företeelse bara inom speciella medborgargrupper. Obeskattade extraknäck florerar i allt större utsträckning bland alla kategorier skattebetalare. Den teknik som har använts i samband med de senare skatteomläggningarna har inneburit att man ersatt direkt skatt med arbetsgivaravgiften. Att de s.k. Hagauppgörelserna inte har fått avsedd verkan på löneutvecklingen har till stor del berott på att alltför liten del av skattesänkningarna har använts för att justera marginalskatterna och i stället har kommit till användning för att justera skatteuttaget för de lägre in komsttagarna. Detta är i och för sig helt berättigat, men i realiteten har det inneburit att staten den vägen har kompenserat den ökade kommunalskatten. Man har agerat som om man skulle behandla tandvärk genom att operera patienten för nageltrång. Om vi skall kunna genomföra en skattereform som tillförsäkrar samhället tillräckliga inkomster, samtidigt som den befordrar människors vilja till arbete och insatser, så måste människorna uppfatta beskattningen som rimlig. I dag uppfattar flertalet människor skatten på inkomstökningar som orättfärdig. Därför måste marginalskatterna justeras så, att människor i normala inkomstlägen får behålla merparten av inkomstökningen för privat bruk. Det är nu en gång inte så att privat konsumtion är något samhällsonyttigt. Det finns även med vår jämförelsevis höga standard fortfarande legitima ytterligare behov av såväl varor som tjänster. Skattesystemet måste ge människorna rimliga möjligheter att efterfråga dessa. Ytterligare övergång till arbetsgivaravgifter innebär en övergång från beskattning av nettoinkomst till beskattning av bruttoinkomst. Redan i dag fungerar skattesystemet så — och detta gäller i ännu högre grad fr.o.m. nästa år då hela socialförsäkringsavgiften inte är någonting annat än löneskatt — att människors bruttoinkomster först beskattas med ca 35 4. Därefter beskattas nettoinkomsten för medelinkomsttagaren ungefär lika mycket. När han sedan konsumerar återstoden beskattas även den genom mervärdeskatter och punktskatter med ca 20 96. Rent objektivt kan man säga att detta är ett ovanligt komplicerat system. Jag har visserligen sagt tidigare från denna talarstol, men jag drar mig inte för att upprepa det, att skattebetalningen aldrig får bli anonym. Skattebetalaren-väljaren måste veta vad han betalar till samhället. Endast då kan han se hur samhället sköter sina åligganden i fråga om service till honom själv och till andra medborgare. Det är så mycket angelägnare att säga detta i dag som det från många håll framförts förslag som just innebär att man skall ersätta öppna, direkta skatter med maskerade. Det har t.o.m. gått så långt att en arbetsgrupp inom det socialdemokratiska partiet menat att skattesystemet inte ”skall bidra till att ge människor den felaktiga uppfattningen att den del av lönen som betalas i skatt är en personlig inkomst som de tvingas betala till stat, landsting och kommun”. Har man den inställningen — att resultatet av människors svett och möda inte ens i intjänandeögonblicket tillhör de enskilda människorna — då har man sannerligen kommit långt in i det socialistiska samhället. Har man den inställningen, har man sannerligen släppt ambitionen att sträva efter ett rättvist och rimligt skattesystem för människorna. En märklig företeelse i vårt samhälle är att det är mycket svårt att få samhällsmaskineriet att ta itu med missförhållanden. Men när det sedan skall ske, skall det ske snabbt. Moderata samlingspartiet har alltsedan 1970 års skatteomläggning krävt en reell skatteomläggning, men frågan har förhalats, och år efter år har vi fått provisorier. Nu däremot skall 1972 års skatteutredning i ilfart försöka fastställa den principiella inriktningen för den framtida skattepolitiken. Beslutet skall i princip fattas redan i december månad detta år. Som ledamot av utredningen har jag givetvis haft intresse av att beslut skall kunna fattas och åtgärder vidtas så snabbt som möjligt. Men vi torde alla vara på det klara med att detta är ett utomordentligt komplicerat område där åtgärder ger återverkningar över hela samhället. Det får inte bli så att partitaktiskt betingad tidspress medför att man kastar fram teoretiska lösningar som man inte hunnit väga mot verkligheten. Det torde vara klart att restaureringen av det svenska skattesystemet måste ske under en övergångstid, vars utsträckning jag i dag inte vågar exakt uttala mig om. Jag vill bara deklarera att det är två vägar som vi från moderata samlingspartiet inte är beredda att acceptera. För det första kommer en ytterligare tillämpning av 1970-talstekniken i fråga om arbetsgivaravgifter. att låsa det framtida skattesystemet till bruttoinkomstbeskattning på ett sätt som sannolikt leder till att vi aldrig kan komma ur det. För det andra kommer vi aldrig att acceptera att man ersätter öppen beskattning med smygskatter. En direkt öppen beskattning av människors inkomster skall bibehållas, men den bör reformeras. En flerårsplan för sänkning av marginalskatterna för människor i normala inkomstlägen bör beslutas senast 1977. För att klara skatteproblemen under inkomståret 1977 borde man i varje fall som en övergångsåtgärd kunna acceptera indexreglering av grundavdrag och skatteskalor. Det skulle visserligen inte medföra några direkta skattesänkningar för det året, men det skulle innebära en relativt sett oförändrad skattebelastning i förhållande fill inkomståret 1976 för alla människor. Det är verkligen min förhoppning att prestigesynpunkter från socialdemokraterna inte skall stå hindrande i vägen för att acceptera en sådan metod, i varje fall som en övergångsform. Det skulle, vill jag säga, på ett smidigt sätt göra det möjligt för arbetsmarknadens parter att träffa avtal nästa gång, eftersom man då exakt vet vilken skattepolitisk grund man har — låt vara att den grunden inte är den bästa. Det skulle också medföra att skatteutredningen, som givetvis också då måste arbeta under stark tidspress, ändå inte skulle behöva arbeta under en orimlig tidspress. Det är det, herr talman, som det är fråga om i dag.

Herr talman! Jag har på senare tid observerat en ny moderat teknik, om jag så får säga — dvs. man gör ett påstående, och när det påståendet sedan åberopas i debatten förnekar man blankt att man har gjort påståendet. I morse citerade jag vad herr Krönmark hade sagt i Norrköping och drog de konsekvenser som var att dra av detta. Herr Bohman var uppe efteråt och förnekade blankt att herr Krönmark hade sagt detta och hänvisade till honom. Herr Krönmark är klok nog att inte göra det misstaget — det finns ju så många exakta pressreferat som säger just att man skulle lägga förslag om att begränsa progressiviteten till 50 96 i inkomstlägen upp till 100 000 kr. Med rimliga tekniska antaganden innebär detta 0 kr. för den som tjänar 40 000 kr.
Kan dom ha använts till det?
och 10000 kr. i skattesänkning för den som tjänar 100 000 kr. Det har herr Krönmark inte heller förnekat. Men då säger han: ”Vi vill också sänka skatten för den som tjänar mindre än 40000 kr.” Säg att man minskar den skatten med 1000 kr. Då måste man för att klara målsättningen minska skatten för den som tjänar 100 000 kr. med 11000 kr. Den fördelningspolitiska effekten blir lika orimlig i båda fallen. Den tredje linjen som herr Krönmark hade var att säga att ”det var inte meningen nu, det skall vi komma med nästa år, det skjuter vi på framtiden” — då kan man dölja det i ordslöjor. Därav kan jag dra slutsatsen att det var alldeles riktigt att så här hade herr Krönmark sagt i Norrköping. Effekterna blir då de som jag har redovisat. Men nu står han inte för uttalandet i dagens läge. När jag ändå har ordet vill jag med en viss skärpa — efter att ha lyssnat till herr Bohman och herr Burenstam Linder — ta upp den moderata tekniken i ett annat sammanhang. Jag reagerade i mitt anförande mot att herr Bohman sökte göra gällande att vår insamling till Spanien skulle gå till terroristerna. Då var herr Bohman omedelbart uppe och förnekade detta — han hade inte ens antytt något sådant. Och jag var naiv och godtrogen nog att tro honom. Men nu har jag dokumentationen.

Det är alldeles självklart att hela pressen fångar upp det på det sättet. Den skrev att herr Bohman antydde att vi ger pengar till terrorister. Men när jag tog upp detta nekade han blankt — han har inte sagt det. Vad är det för politisk moral? Detta är en ganska allvarlig sak. Arbetarrörelsen har alltid tagit avstånd från våldet. Det motverkar sitt eget syfte och är vedervärdigt i sig. Vi har alltid slagits för demokratin. Som Sten Andersson var inne på har vi i 40 år hjälpt de stackars människor som jagats och torterats av den fascistiska diktaturen i Spanien men som själva ändå aldrig tappat tron på demokratin. Vi stöder de demokratiska unga krafter som nu växer fram och som vill få denna gamla kulturnation att återigen inträda som demokratisk medlem i de europeiska staternas krets. Det stöd vi kan ge dessa krafter är viktigt. Och då kommer den moderate ledaren med sina insinuationer, som han sedan icke vågar stå för när han blev ställd i kammardebatten. Han gjorde likadant när det gäller herr Krönmark. Men jag skall till herr Krönmarks heder säga att han inte försökte förneka det han hade sagt. Han försökte krypa ur det med ordslöjor och genom att tala om annat. Det är i alla fall jämfört med blånekandet relativt respektabelt, och det skall herr Krönmark ha tack för.

Herr talman! Det skulle vara angenämt att kunna kvittera herr Palmes senaste artighet med att säga att även herr Palmes debatteknik är respektabel, men jag har svårt att göra det just i detta fall när herr Palme behandlar herr Bohmans kommentar till mitt uttalande i Norrköping. Herr Bohman har aldrig förnekat detta. Jag har inte tillgång till utskriften av hans replik. Men vad jag kan erinra mig påpekade han det felaktiga i den tolkning av mitt uttalande som herr Palme gjort och som även jag har påtalat. Dessutom hänvisade herr Bohman till att jag senare i debatten skulle behandla den här saken, och det har jag gjort. Herr Palme talade om en ny moderat debatteknik. Jag måste säga att herr Palme använde i alla fall sin gamla teknik att upprepa felaktiga påståenden. Han återkom till detta att jag skulle ha sagt att en 100 000 kronorsinkomsttagare skulle få en skattesänkning på 10 000 kr. men en som tjänar 40 000 kr. ingenting alls. Det har jag aldrig sagt, och det kan herr Palme aldrig läsa ut ur det anförande som han tydligen har en utskrift av. Jag vill upprepa att en medlem av LO-kollektivet som i dag har en inkomst på 53 000 kr. kommer — med den inflationsutveckling vi haft under de senaste åren och en löneutveckling som svarar mot denna — år 1979 att vara en 100 000-kronorsinkomsttagare. Det blir så, herr Palme. Det verkar ruskigt, men den socialdemokratiska politiken leder dit. Observera att skatteutredningens socialdemokratiska ordförande, herr Brandt, uttalade sig i Sveriges Radio i morse och sade att han vill göra kraftiga marginalskattesänkningar på inkomster upp till 100 000 kr. Jag kan inte avslöja innehållet i arbetspromemorior som jag har tillgång till, men jag kan ändå säga att den sänkning av marginalskatten som den aktuella arbetspromemorian förutsätter inte alls är av den storlek som jag vill ha. Observera att år 1979, då detta skall träda i kraft, kommer 100 000 kronors inkomst att vara någonting helt annat än vad det är i dag. Jag beklagar, herr talman, att min repliktid snart är slut. Eftersom jag ville uppehålla mig vid skattepolitiken har jag inte tid att ytterligare kommentera vad herr Palme sade i andra avseenden. Men även det visar att herr Palme fortfarande har kvar den vanliga debattekniken.

Herr talman! Olof Palmes debatteknik och hans moraliserande sätt bör verkligen påtalas. Om det finns någon som gör generaliserande och svepande bedömningar på grundval av enstaka uttalanden från motståndare så är det Olof Palme. Genom att rycka ut vad man sagt ur sitt sammanhang och genom att ge det den tolkning som passar Olof Palme får han sedan möjlighet att stå och moralisera här i kammaren. Som något slags helgon står han sedan och utdömer sina motståndare och söker skapa ett intryck av att de skulle vara ute efter något som de inte är ute efter, att de skulle ha motiv som de inte kan stå för. Jag tycker att statsministern i vårt land borde upphöra med sådant. Vad det var fråga om i Norrköping, herr Palme, var en lång utfrågning - om jag inte minns fel en timmes utfrågning. Journalisterna hade valt att i den utfrågningen ta upp herr Palmes insamlingsverksamhet för Spanien i Stockholm. Jag uttryckte mig utomordentligt balanserat och framhöll att man skall vara försiktig när man som landets statsminister engagerar sig på det sättet, därför att det kan misstolkas utomlands. Jag tog själv bestämt avstånd från de insinuationer som hade kommit fram. Hela den spanska pressen hade ju påstått att Sveriges socialdemokrater stödde terroristerna och den hade lyckats mobilisera upp en högerreaktionär opinion i Spanien som vi sannerligen inte har något intresse av. Det är mot den bakgrunden man skall se mina uttalanden, i vilka jag kategoriskt tog avstånd från uppgiften att socialdemokraterna gav pengar till terrorister. Man hade klippt ut två bitar av den långa intervjun med mig, av vilken den ena skulle kunna —- men bara om man är illvillig — ges den tolkningen att jag insinuerade att ni stod bakom sådant stöd. Jag syftar på mitt svar att jag inte visste vart de insamlade pengarna hade gått. Det visste bara de som givit pengarna. Men både tidigare och senare i utfrågningen hade jag deklarerat att jag var övertygad om att några pengar inte givits till terroristerna och att man inte borde uppträda så att man gav möjlighet för omvärlden att dra de felaktiga slutsatser som en del i omvärlden hade gjort. Det vore utomordentligt besynnerligt om den närvarande svenska pressen kunde ha fått det intrycket av vad som hände i Norrköping, att jag insinuerade att ni stödde terroristgrupper. Vilka tidningar var det, herr Palme, som dragit den slutsatsen? Ni påstår att de närvarande journalisterna fick den uppfattningen. Vilka var det? Tala om det för mig, för då måste även de ha varit ute i illvilliga avsikter. Jag har tidigare i dag deklarerat, att jag har aldrig velat ens antyda att ni skulle ha stött terrorister. Då borde herr Palme vara så hederlig att han tog min förklaring för gott.

Herr Bohman öser ju ut så förskräckligt många omdömen av negativt personligt slag att det är svårt att göra något annat än att bara hålla sig till texterna för att slippa utsättas för detta. Jag har alltså hållit mig till texterna. Nu säger herr Bohman att han i alla avseenden sagt tvärtemot vad som framgår av denna text. Det var inte ett ”om de nu ger till terroristgrupper”, som det står här, ”vilket jag inte vet”, utan han påstår sig ha sagt på ett helt annat sätt i alla avseenden, han har sagt tvärtom. I så fall är det bra. Herr Bohman får då klart säga det som är det väsentliga och som just på grund av den mycket otäcka propaganda som förekommer är viktigt att ha sagt. Svensk arbetarrörelse har i 40 års tid sökt hjälpa de fredliga demokratiska krafterna i Spanien. På vårt lilla blygsamma sätt har vi velat vara med om att möjliggöra för denna gamla fina kulturnation att åter inträda i de europeiska demokratiernas krets. Våldsanhängare har vi aldrig stött. Är detta vad herr Bohman nu vill säga så är det bra, men jag kan inte begripa varför han skall förneka ett bokstavligt protokoll över något som sänts i Sveriges Radio.

Herr talman! Jag konstaterar att herr Palme snubblar på sin egen teknik. Herr Palme har sagt att vi moderater använder oss av tekniken att förneka vad vi sagt, och så går herr Palme upp i talarstolen och gör exakt samma sak. Herr Palme säger att han aldrig påstått att jag skulle ha menat att 100 000-kronorsinkomsttagaren skulle få en skattesänkning på 10 000 kr. och att 40 000-kronorsinkomsttagarens sänkning skulle bli 0 kr., utan han har bara räknat ut konsekvenserna av vad jag sagt. Jag har läst den skriftliga versionen av statsministerns anförande. Där står fullkomligt klart att herr Palme påstått att jag lagt fram ett förslag som konkret skulle ha inneburit att den som tjänar 100 000 kr. skall få skattesänkning med 10 000 kr., medan den som bara tjänar 40 000 kr. inte skulle få någon skattesänkning alls. Det är bara att läsa i kammarens protokoll när det kommer ut. Det är rent befängt att debattera på det viset. Sedan säger herr Palme att han läst en TT-version, som funnits i en mängd tidningar. Det kan förklara en del. Om herr Palme hade läst utskriften av det talet, som kanske också finns i kanslihuset, hade herr Palme funnit att det fanns ytterligare flera konkreta förslag rörande skattepolitiken. Men är det så att herr Palme bygger sina angrepp på en politisk motståndare på vad en journalist sagt i sina kommentarer borde herr Palme som politiker veta att ett sådant underlag alltid är ofullständigt. Jag tycker att det också är betecknande för herr Palmes debatteknik att använda så tunt material i denna fråga. Jag vill betona att när jag angett framtidsmålet — och det var vad det var fråga om — så har jag gjort bedömningen att normalinkomstläget 1979-1980 mycket väl kan vara 100 000 kr. Då skall man alltså ha en maximal marginalskatt på 50 96. Jag har icke sagt någonting om marginalskatten vid inkomstläget 40 000 kr. Det är givet att den måste ligga mycket lägre.

Herr talman! Självfallet kan varken jag eller någon annan politiker ha ansvar för hur Sveriges Radio klipper. Om man sedan inte har tillfälle att lyssna på vad som sänds har man ju inte heller möjlighet att dementera. Vad jag här säger är att alla de som var närvarande i Norrköping — ca 700 personer — fick fullt klart för sig vad debatten gällde. Ingen kan ha fått det intrycket att jag ens antydde att socialdemokraterna skulle ha givit pengar till terrorister. Skulle någon ha fått den uppfattningen hade självfallet hela pressen varit full av skriverier därom. Det var kanske synd «att den inte var det, för då hade jag fått tillfälle att dementera. Jag är indignerad över att Olof Palme inte tror mig på mitt ord när jag förklarar hur det verkligen förhåller sig, utan fortsätter att själv insinuera genom att läsa upp ett enda avsnitt ur en lång debatt som varade bortåt en timme. Olof Palme har på tal om Finlandspengarna förklarat att han inte vet varifrån dessa har kommit. Samtidigt förklarar han att han vet att de inte har kommit från visst håll. Sedan gör han det hela till en förtroendefråga mellan sig och de tyska vännerna. Om förtroendet är så stort mellan er, skulle det då inte vara möjligt för Olof Palme att från Tyskland får reda på varifrån pengarna kommit? Det är en politisk anständighetsfråga att ett stort parti i Sverige, som dessutom är i rege ringsställning, inte förmedlar okända pengar mellan länderna. Det är en anständighetsfråga att klarlägga vad som skett. Jag tycker att de tyska socialdemokraterna skulle göra Olof Palme den tjänsten att tala om för honom vad det verkligen är fråga om. Någon har gjort sådana här penningtransaktioner till en stor solidaritetsfråga. När socialdemokraterna har talat om att vi i solidaritetens intresse till omvärlden har skänkt pengar från vårt rika bord, så har herr Burenstam Linder frågat: Om man vänder på det, skulle socialdemokraterna då tycka att det var trevligt att andra länder betalade pengar till det socialdemokratiska partiet i Sverige? Vad skulle ni säga om vi moderater fick pengar från CDU i Tyskland, för att ta ett exempel? Vilket himla liv skulle det inte bli här i Sverige om vi spelade med i ett sådant solidaritetsspel. Jag tycker uppriktigt sagt att statsministern skulle titta litet närmare i motiven för 10 § 19 kap. i brottsbalken, som handlar om sådana här saker. Det är inte fråga om identitet i sak mellan vad som där avhandlas och det vi nu debatterar, och det är bäst att säga att jag inte beskyller er för brottslig gärning. Men där finns en del uttalanden om gränsdragningen mellan vad som är rätt och orätt. De visar hur man balanserar på en knivsegg mellan det rätta och det orätta då det gäller att förmedla utländska pengar för att påverka informationen i olika länder. Det är inte fråga om att främmande makt står bakom pengarna, det kan vara enskilda människor som handlar i maktens intresse. Jag tycker att Olof Palme bör läsa motiven, därför att då skulle man kanske vara litet försiktigare när man sjunger solidaritetens höga visa som motiv för att sprida pengar runt om i världen. Jag skulle vilja påstå att det är ett riskabelt spel man håller på med.
Herr talman! Den sista frågan har Sten Andersson redan besvarat. Vi har inte mottagit några pengar annat än möjligen när partiet var litet och skulle bygga upp sig. Bruno Kreisky har berättat att när man skulle bygga upp den österrikiska socialdemokratin efter kriget hade man inte en blyertspenna, inte en skrivmaskin, och att hjälpen från oss andra då var fullkomligt avgörande. Han sade att man inte hade kunnat överleva under Dollfussdiktaturen om man inte hade fått hjälp från oss andra. I Sverige fick socialdemokratin möjligen hjälp när August Palm och Hjalmar Branting började sin politiska bana. På tal om anständighet, herr Bohman, vill jag säga att partiets pengar icke här berörts av denna penningtransaktion till Finland. Partiet har icke förmedlat pengar, utan det har en funktionär gjort på eget bevåg. Vi har tagit avstånd från det och sagt att sådana transaktioner inte får förekomma. Det är ändå ett slags anständighet att ge ett korrekt besked. När det gäller de tyska pengarna säger jag att jag litar på de människor jag har talat med. Kan man inte lita på människor blir ju livet ganska outhärdligt. Det är deras sak, inte vår. Den lojaliteten har vi. De svenska moderaterna mottar ju pengar från olika håll, och det är konstigt att ungdomsklubbister har måst dra ut detta med tång på bolagsstämmorna. Det är bara på det sättet man har kunnat få reda på vad moderaterna uppbär från olika håll. Vad vet moderaterna om att dessa pengar icke kommer från utlandet? Det vet man inget om. Man redovisar ingenting, annat än när det kan dras ut med tång på annan väg. Så har man olika stödorganisationer. Tänk om ni skulle lägga korten på bordet i stället för att tala om de här tyska pengarna som inte är våra pengar, som partiet som sådant icke har haft att göra med och som det åvilar. andra att tala om, inte oss. Sedan går herrar Krönmark och Bohman nu till angrepp mot pressen, mot journalisterna. För att först ta angreppet mot mig, herr Krönmark, så är det direkt osannfärdigt det herr Krönmark säger. Jag sade i mitt tal, och då citerade jag herr Krönmark, att ”moderaterna i skatteutredningen ämnar föreslå” osv. Sedan sade jag: ”Låt oss ett ögonblick besinna vad detta konkret innebär med rimliga tekniska antaganden.” Jag har inte påstått att herr Krönmark sagt att detta förslag skulle ha denna innebörd. Han har angett den tekniska förutsättningen, jag har tagit fram innebörden. Det är fullt korrekt att göra på det sättet. Sedan hoppar herr Krönmark på journalisterna och säger att nog vet man hur det är i tidningarna. Det kommer i TT:s referat att ”Krönmark berättade senare för pressen att han i skatteutredningen tänker lägga fram ett förslag att progressiviteten skall begränsas till 50 96 i inkomstlägen upp till 100 000 kr.” Detta fanns inte bara i TT:s referat utan även i en rad tidningar. Någon dementi från herr Krönmark har inte kommit. Jag grundar mitt tal på detta konstaterande. Nu när herr Krönmark skall försvara sig så sker det med uttrycket: ”Ni vet hur journalister är!” De har ju lämnat ett just och korrekt referat. Då skall man väl inte hoppa på dem. Det är likadant i princip med herr Bohman. Han säger att det var ett klipp på ett par minuter ur en lång diskussion och att det var felaktigt. Men man har ju inte vanställt herr Bohman. Man har inte plockat bort ord från herr Bohmans uttalande. Det är herr Bohmans egen röst som klingar ur högtalarna. Detta hörde väldigt många människor, och då kom reaktionen. Då skall man inte heller angripa journalisterna. Det var ganska bra att få er ut på galejan en bit — vi har på detta sätt kunnat klara upp en del saker. I ivern att ge ett tjyvnyp åt socialdemokratin — det är i och för sig en legitim sysselsättning för herr Bohman — kan man förfalla till att skada väsentliga värden. Kampen mot förtrycket och diktaturen i alla dess former, stödet till demokratin och friheten i alla dess former är just ett sådant väsentligt värde i det svenska samhället.

Herr talman! I sitt första inlägg gick statsministern till angrepp mot vad jag sade i ett tidigare replikskifte. Ur oss behöver man inte alls dra med tång sådana saker som gäller partifinansiering. Vi har en öppen finansiering till skillnad mot vad socialdemokratin har. Vi har försökt att klarlägga detta, och vi vet att det från socialdemokratin, politikens storfinans, är mycket svårt att få något grepp om det här. Dessutom vill jag påminna herr Palme om att Sveriges riksdag vid upprepade tillfällen har gjort uttalanden emot kollektivanslutning som finansieringsmetod. När det gäller de finska pengarna tycker jag att det är ganska fegt av statsministern att sätta partifunktionärer i klistret. Som herr Helén sade i ett tidigare anförande har en partiledning ändå ett ansvar, och det bör den ta. Om ni inte har någon inblick i vart era pengar tar vägen —- vilket jag hoppas och tror att ni har — måste omvärlden ha större möjligheter att fråga sig vart anslag till andra länder egentligen tar vägen — för att anknyta till den debatt som herr Palme hade med herr Bohman för ett ögonblick sedan. Då måste misstankarna om att de går till felaktig användning i andra länder också växa. Det är olyckligt att det är på det viset. Sedan finns det, herr Palme, kvarstående frågetecken kring det faktum att ni tar det så självklart att man kan ge pengar mellan socialdemokratiska partier, att socialdemokratin skulle vara någon sorts multinationellt företag som kan flytta kapital litet hit och dit i solidaritetens tecken. Vi frågar upprepade gånger: Är socialdemokraterna beredda ta emot pengar själva när de säger att det är självklart att kunna ge pengar till exempelvis Finland? Till en början ger ni inget svar på principfrågan, och sedan säger ni litet undvikande att när socialdemokratin var ett svagt parti under uppbyggnad, då skulle ni ha kunnat tänka er ta emot pengar. Då frågar jag: Är detta er beskrivning på det finska partiet? Är det ett svagt parti under uppbyggnad? Det kan det inte rimligen betecknas som. Eftersom ni tycker att det är så självklart att ge pengar till det finska partiet, som inte alls är ett svagt parti under uppbyggnad, utan t.o.m. befinner sig i regeringsställning, ehuru inte just nu, måste ni uppenbarligen också anse det självklart att för egen del ta emot pengar. Det, herr talman, är djupt skrämmande.

Herr talman! Jag brukar klaga litet grand över att morgondebatterna är som simultanpartier när jag har fyra stycken oppositionsledare att debattera med på en gång. Nu gäller det hela det moderata presidiet. Jag vet inte om kretsen kommer att utvidgas ytterligare, men det får jag väl i så fall bära. Vi skulle skicka våra pengar litet hur som helst, sades det. Det har inte varit våra pengar som vår partikassör har förmedlat. Herr Burenstam Linder försökte göra en moralisk poäng av att det är fegt att skylla på en partikassör. Men om en funktionär på eget bevåg har gjort någonting som VU inte skulle ha godkänt om det hade tagits upp där och som man vill förhindra i framtiden går det inte att säga att det var bra gjort - däremot att slå vakt om honom som människa och visa honom sitt förtroende därför att det är en utmärkt person. Men den speciella handlingen kan vi inte försvara. Det går helt enkelt inte. Herr Burenstam Linder, som är några grader tarvligare än de andra, förstör allting för Bohman. Jag blev nästan sams med herr Bohman på slutet och sade att jag förstod att han kanske inte menat att insinuera att vi skulle hjälpa terroristgrupper. Men herr Burenstam Linder trampar omedelbart in i den Bohmanska spenaten och säger: Jaha, med hänsyn till det här måste ju misstankar kvarstå, man kan aldrig veta vart pengarna tar vägen osv. Han förstör alltihopa för Bohman. Jag måste säga att jag gillar Bohman bättre här. Jag tyckte liksom att jag skulle lägga ned vapnen med honom och säga att det här var uppklarat oss emellan. Men även om jag har klarat upp det med partiledaren så är det dess värre inte uppklarat med övriga delar av presidiet. De trampar vidare på insinuationernas väg, och det är sorgligt. Och sedan — vilket tänkande, ärade kammarledamöter, vilket tänkande! Herr Burenstam Linder skildrar den socialdemokratiska storfinansen som skyfflar pengar av och an. Vad är det fråga om? Sten Andersson har räknat upp vartenda bidrag. Det är sådant som vi har slitit fram, med insamlingar och lotterier och insamlingar till våra solidaritetsfonder. Många av våra funktionärer antecknar en del av sin lön till solidaritetsfonden. Överskottet på min bok gick till den fonden. På många olika sätt försöker vi i en fattig rörelse plocka fram pengar för att kunna hjälpa människor under förföljelse. I herr Burenstam Linders tankevärld finns ju ingen kontakt med vardagsslitet i en folkrörelse — det vet herr Burenstam Linder förmodligen inte vad det är — utan för honom blir det en storfinans som skyfflar kapital. Detta är bara avslöjande för herr Burenstam Linder själv. Jag tycker det är ganska intressant när herr Burenstam Linder säger: ”Vi har ingenting att dölja. Vi redovisar våra finanser.” Då förutser jag att inför nästa valrörelse kommer, krona för krona, varje bidrag från bolagen att redovisas offentligt av det svenska moderata samlingspartiet. Kan det bli resultatet av dagens debatt, då har den ju fyllt ett väsentligt demokratiskt syfte.

Herr talman! Vi är beredda till all öppenhet när det gäller partifinansiering så länge som enskilda människors integritet icke därmed kränks. Om herr Palme för sin del skulle vara beredd till motsvarande öppenhet när det gäller socialdemokratins finansiering, vore det alldeles utmärkt. Vi kanske kan träffas efter denna debatt och diskutera den frågan. Det vore mycket bra.

Vi skall också påminna oss, herr Palme, att detta att ta emot pengar från någon utländsk källa ju har ansetts vara så allvarligt att misstanke därom t.o.m. har föranlett telefonavlyssning under den senaste tiden. Det är mycket märkvärdigt att man från regeringens sida kan säga att det är självklart att ge pengar till Finland. Eftersom detta är så självklart, skulle det rimligen vara lika självklart att man själv tog emot pengar från utlandet, trots att sådant är något som t.o.m. har föranlett telefonavlyssning. När det gäller insatser i andra sammanhang, där det verkligen är fråga om solidaritetsaktioner, vidhåller jag för vår del att det rimligaste måste vara att ge stöd genom humanitära organisationer för att undvika varje missförstånd i omvärlden om en inblandning i andra länders angelägenheter. Detta, herr Palme, går inte att vifta bort som något slags debattrick eller dylikt. Om herr Palme tror det, borde han sätta sig ned och läsa t.ex. FN-stadgan eller studera text och andemening i det Helsingforsavtal som herr Palme nyligen har undertecknat och som just gäller att länder icke skall blanda sig i varandras angelägenheter. Om man ger stöd till humanitära organisationer blir det aldrig någon som helst misstanke någonstans på den punkten. Det kanske dessutom skulle bli litet bättre balans när det gäller fördelningen av stödet. Jag upprepar att i herr Sten Anderssons lista över vart era pengar gått saknas exempelvis anslag givna till efterlevande till sådana som då och då skjuts längs Berlinmuren utan någon som helst rannsakan.

Herr talman! Jag måste dess värre vidhålla att den här tredje sorteringen av moderater är sämre än de tidigare sorteringar som jag har debatterat med under eftermiddagen. Till herr Burenstam Linder: Vi har inte alls begärt pengar av någon, men om ett broderparti kommer i en utomordentligt svår knipa vill vi hjälpa till — och det har vi kunnat göra i mycket begränsad utsträckning. Jag vill inte principiellt ta avstånd från en eventuell omvänd situation. Men vi har förmodligen inte under detta sekel mottagit bidrag av någon och kommer förmodligen inte under detta sekel att göra det heller. Det som står om bidrag utifrån — i och för sig har jag föreslagit att det skulle tas bort — gäller bidrag från stat till politisk rörelse, som enligt denna lag är förbjuden. Däremot är naturligtvis stöd mellan folkliga rörelser tillåtet. Det som gäller icke-inblandning och internationell solidaritet har herr Burenstam Linder totalt missförstått. Jag tror att han borde läsa FN stadgan och ta reda på vad som faktiskt har hänt. Där står det om mänsk liga rättigheter, och redan 1952 förklarade den svenske utrikesministern Undén att gränsen mellan inhemska och internationella angelägenheter kunde förskjutas i och med att en stat påtog sig förpliktelser genom internationella avtal. FN-stadgan, som var ett sådant avtal, pålade medlemsstaterna skyldighet att respektera och främja mänskliga rättigheter och gav olika FN-organ behörighet att lägga fram förslag i sådana angelägenheter. Det innebär rätt för FN att anta rekommendationer i fråga om medlemsstaternas politik på detta område, bl.a. beträffande apartheidpolitiken, alldeles klart och entydigt. Man har ibland från kommunistiskt och från ultrakonservativt håll sagt precis som herr Burenstam Linder gör nu: När ni har skrivit på Helsingforsavtalet får man över huvud taget inte yttra sig om förhållandena i andra länder. Det är fullständigt felaktigt. Det står klart i detta Helsingforsavtal just om kampen för mänskliga rättigheter, om att ta avstånd från tortyr och sådant. Jag sade i mitt tal i Helsingfors, som jag skall ställa till herr Burenstam Linders förfogande, att inblandning, dvs. att med tvång försöka förmå stat till landavträdelse, är förbjuden. Men det får inte innebära, sade jag, att man inte får ta avstånd från tortyr och förföljelse av mänskliga rättigheter, inte får kämpa för demokrati och diskutera olika ideologier. Jag kunde inte drömma om att debatt härom skulle uppstå här hemma, men för att undvika internationella ”Burenstam Lindrar” tyckte jag att det var viktigt att, i samband med signerandet av Helsingforsstadgan, säga klart och entydigt att detta var vår tolkning av begreppet inblandning. Men jag kunde inte drömma om att en svensk politiker skulle ha sådana antediluvianska uppfattningar. Sedan säger herr Burenstam Linder att man i samband med pengar skall skydda människors integritet. Det vill vi också göra. Skillnaden är, enkelt uttryckt, den att vi inte vill offentliggöra namnet på en del av de människor vi hjälper — därför att då skulle deras liv kunna sättas i fara. De skulle kunna hamn i slavlägret, framför exekutionspatrullen, i garrotten. Den integriteten respekterar vi. Därför kan jag inte heller besvara en del av Burenstam Linders frågor. Men vi är beredda att låta utvalda personer få en exakt inblick i detta. Herr Burenstam Linder talar om en annan sak, nämligen att integriteten hos en del av de stora bolag som kan förväntas ge bidrag till moderaterna måste skyddas, och det innebär en gräns för deras publicering av uppgifter. Vi är helt öppna när det gäller de bidrag som vi får, och det vore mycket bra om moderaterna vore lika öppna. Om det sista — den internationella solidariteten — skall man inte hyckla. Vi vet ju att det internationella storkapitalet har nästan obegränsade resurser att sätta in för att hävda sina intressen. Det har gjort så och det kommer också att göra så. Där gäller icke principen om icke-inblandning, för där är det ofta fråga om helt inofficiella ting. Men ibland kryper de fram. Vi vet också att den internationella storkommunismen har mycket stora resurser för att hävda sina intressen. Det har pågått och det kommer att fortsätta. Det har här funnits en egendomlig samstämmighet i angreppen dels från kommunisterna, dels från moderaterna, mot den demokratiska arbetarrörelsen när den med svett och möda samlar in dess värre alltför litet pengar för att hjälpa demokratiska folkrörelser och för att ge det lilla bidrag vi kan åstadkomma i kampen mot förtrycket, för följelsen och jakten på människor. Då tar ni till brösttoner. Jag kan inte finna annat än att detta är hyckleri. Ni kan inte vara mindre okunniga om verkligheten än vad vi är. Inför detta hyckleri har det varit väsentligt för oss att säga: Gärna insyn och öppenhet i det lilla vi gör, men framför allt — vi skall inte svikta i vårt solidaritetsarbete. Vi skall göra vad vi kan för att intensifiera det, satsa mer i samarbete med våra broderpartier över hela världen i kampen för frihet och demokrati.

Herr talman! Trots den kubbning på det nära personliga planet som vi nu har bevittnat har dagens debatt präglats av de stora frågorna, ekonomin och sysselsättningen. Detta är naturligt, för det är på dessa ödesfrågor som det beror hur och i vilken takt vi kan bygga framtidens samhälle. I både det korta och det långa perspektivet är frågan om försörjningen och hushållningen med energin en av de viktigare hörnstenarna i den ekonomiska grunden. Jag vill ta upp en av de viktigare frågorna i detta sammanhang som nu är under aktuellt övervägande, nämligen Sveriges försörjning med uran för de kärnkraftanläggningar som riksdagen fattat beslut om, och även för en del andra områden, t.ex. inom medicinen. Läget för dagen är följande. För de närmaste åtta åren har vi vår uranförsörjning i stort sett tryggad genom kontrakt med utländska leverantörer. F. n. finns det också möjligheter att upphandla ytterligare kvantiteter av uran på världsmarknaden, bara man vill betala världsmarknadspriset. Priset på uran påverkar också mycket litet den totala energikostnaden vid kärnkraftverken. I Sverige har vi stora uranfyndigheter, ja, per capita räknat de största i världen av hittills kända tillgångar. Nu pågår en intensiv jakt världen över på uran, och det här förhållandet som jag talade om kan mycket snabbt ändras. Att vi inte forcerat den närmare kartläggningen och projekteringen av våra egna uranfyndigheter och tagit driften i större skala beror på att världsmarknadspriserna varit så låga genom de gynnsamma dagbrott som man kunnat öppna på ett par andra ställen i världen att en svensk gruvdrift inte har varit lönsam. Nu är läget ett annat. Genom den stora utbyggnad av kärnkraften som nu sker världen över har förhållandet mellan tillgång och efterfrågan på världsmarknaden blivit ett annat. Priserna har skjutit i höjden, och nu menar experterna att vi här i Sverige har passerat nollinjen för en lönsam uranbrytning. Som skäl för en gruvdrift inriktad på uran ligger i dag att vi kan bli självförsörjande. Det stärker vårt ekonomiska och politiska oberoende, och vi kan också få kvantiteter över för export, vilket är till fördel för vår ekonomi och vår sysselsättning. Detta är tungt vägande skäl för uranbrytning i Sverige, och jag fäster särskild vikt vid det oberoende gentemot andra länder som detta medför. Redan i slutet på 1950-talet fattades beslutet att uppföra en mindre urangruva i Ranstad i närheten av Skövde. Uranbrytningen påbörjades år 1965, och man kom upp i ca 60 ton om året. År 1968 upphörde brytningen, och gruvan stoppades i malpåse, främst på grund av den bristande lönsamheten. Men Ranstad var redan från början planerat och byggt för en kraftigare utvidgning. Nu stiger uranpriset snabbt, och LKAB, som driver anläggningen, anser den företagsekonomiskt lönsam. Man har nu projekterat jättegruva med en årsproduktion av ca 1 300 ton per år, som med råge täcker in hela vårt eget behov. Men gruvan medför en gigantisk miljöförstöring av en unik och värdefull natur. Malmkroppens strukturering gör att bortåt 100 km' kommer att tas i anspråk. Att gruvbrytning brer ut sig på ett så stort område beror på att skiffret innehåller så låga mängder uran — bara mellan 250 och 325 gram uran per ton skiffer. För en årsproduktion måste alltså mer än 6 miljoner ton skiffer brytas, dvs. drygt 20 gånger mer per år än vad som har skett hittills. Jag har personligen besökt området i flera omgångar under det senaste året, och jag skall erkänna att min föreställningsförmåga inte klarar av att måla upp den gigantiska omvandling av hela bygden som dessa väldiga massflyttningar innebär. Det finns också andra problem. Brytningen medför en sänkning av grundvattnet, och när stordriften är färdig kommer stora mängder svaveldioxid och stoft att släppas i luften. Bara från denna anläggning kommer det att släppas ut mer än vad Skövdes nuvarande industrier, Volvo, Gullhögen och Rockwool, samt stadens samlade värmeanläggningar gör. Av dessa skäl säger också naturvårdsverket nej till projektet. En annan synpunkt är att Ranstad ligger i ett område med flera stora industrier. Redan nu har dessa vissa problem med rekryteringen av arbetskraft, och rörligheten är större än den normala. Det kan bli besvärliga arbetsmarknadsoch tillväxtproblem, om man ytterligare ökar temperaturen i detta tillväxtkraftiga område. Nu vill vi i folkpartiet ställa fram alternativ till Ranstad. AB Atomenergi har tidigare haft ansvaret för uranprospekteringen i Sverige med utriktning mot de mellansvenska skiffrarna. Mot slutet av 1960-talet fick SGU ansvaret för uranprospekteringen, och den inriktades då på andra objekt. Man har således gjort uranfynd så väl i fjällkedjan som i urberget. De bästa och mest lovande resultaten har SGU fått fram i Arjeplog Arvidsjaurområdet, där ett tiotal olika uppslag håller på att undersökas, och i Tåsjö-Doroteaområdet. Dessa uranförekomster är av en helt annan typ än Ranstadsskiffrarna, och uranhalterna är flera gånger högre. Om jag påminner om den arbetslöshet som finns i Norrlands inland och om att man på något sätt måste få fram en balans till Stålverk 80, då inser alla värdet av att dessa fyndigheter snabbast möjligt kartläggs och förutsättningarna för en gruvdrift utreds. Vi i folkpartiet begär att SGU skall få de resurser som behövs för ändamålet och att projektet prioriteras. Vi är i detta vårt ståndpunktstagande, med ett första nej till Ranstad, på det klara med att tidpunkten för en svensk egenförsörjning med uran förskjuts upp till ett par år eller kanske något mera, men vi är beredda att ta nackdelen med detta, och vi vet att uranförsörjningen ändå kan klaras under tiden. Vårt nej är alltså grundat på oron för den väldiga miljöpåverkan som en stordrift vid Ranstad innebär. Det är också grundat på den rädsla och oro som de berörda människorna i Skövde, Falköping och Skara känner och som vi tycker har goda skäl. Om vi då ställer dessa yttringar mot den oro inför framtiden som människorna i Norrlands inland känner när arbetslösheten står framför dem, är inte valet svårt. Här finns en chans till en vettig regional satsning, som alla kan vara betjänta av. Vi bör inte försitta den chansen genom ett förhastat beslut om en satsning på Ranstad. Sist några ord om sysselsättningen i skogslänen. I sitt anförande har Gunnar Helén tidigare tolkat folkpartiets oro för sysselsättningen den kommande vintersäsongen. Som vanligt är det skogslänen som har de sämsta utsikterna, och där är läget för kvinnor och ungdomar särskilt svårt. I Norrland är sysselsättningen i stor utsträckning beroende av de exportkänsliga råvarorna skogen och malmen. Genom den dämpning av efterfrågan som skett inom dessa områden ökar nu påfrestningarna på den norrländska industrin undan för undan, och det blir människorna i inlandet och fjällbygden som får det svårast att klara sin försörjning. Regeringen har lagt fram ett åtgärdspaket, men det jag mest saknar i det paketet är de mot glesbygderna direkt riktade åtgärderna. Vi behöver en särskild stimulans för t.ex. skogsvårdande åtgärder, byggande av skogsbilvägar och underhåll av gamla dammbyggnader, vi behöver större anslag till och tidigareläggning av beredskapsarbeten på angelägna vägprojekt. Det bör också bli en utvidgning av antalet kommuner som erhåller medel till IKS-arbeten. Om man kombinerar dessa åtgärder med en ökad arbetsmarknadsutbildning, i första hand lokaliserad till de små och medelstora företagen i inlandet och fjällbygden, kan det bli en behövlig lättnad i sysselsättningsläget. Om man konstaterar att ungdomar under 25 år har det svårast — och det har flera talare påpekat tidigare i dag — är detta särskilt uttalat i skogslänen. Några siffror kan belysa detta. Under juni-augusti i år flyttade 561 människor från Västerbotten med hjälp från arbetsförmedlingen. Av dessa var nära 400 under 25 år. Alla förstår vilken avtappning av livskraften i en region detta innebär. Vi måste alla vara ense om att riksdagen och statsmakten också har ett övergripande ansvar och en skyldighet att ge arbete till människorna i skogslänen för att trygga deras framtid.

Herr talman! I anslutning till regeringsdeklarationen den 15 oktober önskar jag ge mina riksdagskolleger min bild av läget på den internationella nedrustningsfronten. Jag är medveten om att helhetsbilden är mörk och med mycket få ljusa inslag. Det finns inga skäl att dölja detta faktum. Vi är i ett svårt läge. Farorna för mänsklighetens överlevnad ökar. Men det är å andra sidan nödvändigt att detta farofyllda läge inte leder till förtvivlan och handlingsförlamning. Tvärtom är det mer angeläget än någonsin att se till att vi inte medverkar till att — genom en sådan handlingsförlamning — tillfällen att åstadkomma ett, även partiellt, genombrott i nedrustningsförhandlingarna försummas. Detta måste vara riktpunkten för den stora nedrustningsdebatt som i morgon börjar i FN:s generalförsamling. Sedan jag senast hade anledning och tillfälle att inför riksdagen redovisa svenska insatser i det internationella nedrustningsarbetet har vissa betydelsefulla händelser ägt rum på detta område, främst den internationella konferens för granskning av avtalet för att stoppa spridningen av kärnvapen som pågick under maj månad i Geneve och som på förhand kallades den viktigaste händelsen på nedrustningsfronten sedan andra världskrigets slut. Blev den det? Innan jag söker svara på den frågan vill jag göra ett försök att helt hastigt ge ett — för att använda en ganska anspråksfull beteckning — historiskt perspektiv på våra nu aktuella ansträngningar att äntligen få ett grepp om den för vår generation människor avgörande fråga som det internationella nedrustningsarbetet utgör. Förenta nationerna har denna höst sedan 30 år sökt vägar att säkra världens fred och framtid. Strävandena har inte varit särskilt framgångsrika. Det är sant att ett tredje världskrig hittills har förebyggts. Men under 25 av de 30 åren sedan 1945 har det varje dag pågått krig någonstans i världen. Dessa krigs sammanlagda längd övergår 250 år. Herr talman! Liksom det gamla världsekonomiska systemet inte längre kan fungera i vår tid, med 150 politiskt självständiga stater, krävande också ekonomisk självständighet, rättvisa och utjämning, så kan inte längre den gamla stormaktsbalansen och makthegemonin, byggd på starka rustningar, fungera i en värld av jämställdhet och krav på jämlikhet, i vår generation, i kärnvapenåldern. Men ändå fortsätter kapprustningsvansinnet mellan stormakterna, vapenhandeln runt världen, slöseriet med materiella och framför allt mänskliga resurser. I det närmaste 300 000 miljoner dollar satsas nu på vapen. Och faran för kärnvapenspridning ökar med expansionen av kärnenergin runt världen, inte minst med intensifierad forskning, förbättrad teknik och spridning av kunskaperna om hur man skall bemästra de svåraste och kostsammaste avsnitten av kärnenergicykeln. Vid en återblick på de 30 åren verkar de inte ha helt saknat möjligheter till framsteg för internationella samförståndssträvanden. I själva verket har tillfällen erbjudit sig som inte har utnyttjats, som har gått förlorade genom att kortsynta och själviska intressen och överväganden tillåtits att dominera i det internationella samarbetet.

Nu skriver vi 1975. Sex stater har verkställt kärnexplosioner, nedrustningsförhandlingarna är i ett dödläge. Om tio år kommer 35 stater att kunna företa en kärnexplosion som biprodukt till sina kärnenergiprogram. En amerikansk kolumnist har nyligen, med hänvisning till de skjutvapen som i Förenta staterna är lätt åtkomliga, även på lördagskvällar, med bitter skämtsamhet myntat termen Nuclear Saturday Night Specials. Hur skall vi tolka dagens dödläge, herr talman? Som ett avgörande skäl till att ge upp de hittills fåfänga försöken att stoppa kärnvapenspridningen eller som en stark drivkraft till att göra vårt yttersta att inte än en gång försumma att ta till vara de möjligheter till steg framåt som kanske just en sådan situation erbjuder? Jag föredrar den senare tolkningen. Låt mig återvända till den konferens för granskning av icke-spridningsavtalet som pågick i Genéve under vårriksdagens sista månad. Blev den en så avgörande och viktig händelse som man hade hoppats? Jag tror att de närmaste årens utveckling kan ge oss möjligheter till ett säkrare svar. Den centrala iakttagarpost som jag själv hade under denna tid innebar främst ett tillfälle till klarläggande av vissa handfasta och till stor del obehagliga sanningar om läget i nuet. Innebörden av avtalsgranskningen kan i sju korta punkter sägas vara: Även om avtalet har 95 anslutna stater står fortfarande flera viktiga stater, bland dem två kärnvapenmakter, utanför. De kärnvapenfria stater som anslutit sig till avtalet har icke anskaffat kärnvapen; s.k. horisontell spridning har förhindrats. Den s.k. vertikala spridningen, dvs. fortsatt kvantitativ och kvalitativ utvidgning av kärnvapenstaternas, främst supermakternas, kärnvapeninnehav har fortsatt oavlåtligt, trots avtalets stipulationer om kärnvapennedrustning. Inte heller har dessa stater uppfyllt sina åtaganden om ett fullständigt provstopp. En utanför avtalet stående kärnvapenfri stat, Indien, har sprängt en s.k. fredlig kärnladdning. Genom att det tekniskt sett inte finns någon skillnad mellan något slag av kärnexplosioner — endast det uppgivna syftet — har detta land därmed visat sin kapacitet att framställa kärnvapen. Flera kan komma. Genom den pågående utbyggnadsexpansionen av kärnenergianläggningar och spridningen av kunskap på området blir allt flera stater potentiellt i stånd att tillverka kärnvapen. Den snabbt ökande mängden plutonium skapar därvid allvarliga specialproblem av flera olika slag. Detta gör det nödvändigt att försöka kraftigt skärpa den internationella kontrollen över den fredliga kärnindustrin. Slutmålet måste vara mycket mera långtgående internationella arrangemang på kärnenergiområdet än vad som hittills varit möjligt. Sverige har därvidlag framlagt långtsyftande förslag om internationellt handhavande av allt klyvbart material. Åtskilliga exportörländer har visat sig ännu inte medvetna om det nödvändiga i att på detta område underordna sina ensidiga kommersiella intressen det onekligen väsentligare intresset av att kärnenergiexpansionen förbinds med verkligt effektiv internationell kontroll. Detta om granskningskonferensen. Och de bilaterala nedrustningsöverläggningarna, SALT-samtalen, Wienförhandlingarna om truppnedskärningar i Europa? Ja, alla nedrustningsansträngningar är nödvändiga och välkomna. Tidvis är också förhandlingarna intensiva. Men termen dödläge är motiverad även här, därför att inget beslut som leder till verkligt konkret nedrustning f. n. kommer ut av förhandlingarna. Kärnvapenmakterna, som har åtagit sig nedrustningsförpliktelser, kom till Geneve för fem månader sedan tomhänta, utan att ha något att redovisa. Tvärtom hade de två supermakterna ett halvår tidigare träffat en överenskommelse i Vladivostok, som stolt trumpetades ut över världen. Den innebar visserligen en stabilisering av staternas antal vapenbärare men på en högre nivå än vad någon av dem förut legat på. Och den långsamma takten i de s.k. SALT-II-förhandlingarna, som skall följa upp Vladivostoköverenskommelsen, beror på att man på båda sidor tvistar om motpartens mest avancerade typer skall inneslutas i ett kommande avtal eller lämnas helt fria utanför. På provstoppssidan, i fråga om fredliga kärnexplosioner, i fråga om kemiska vapen, utlovar supermakterna vid nedrustningskonferensen i Genéve gemensamma initiativ. Men de kommer inte. Och under tiden kan nedrustningskonferensen ingenting annat göra än att inventera och expertstudera problemen. Rustningsnivån skruvas också upp kvantitativt och inte minst kvalitativt med hjälp av en alltmera fulländad teknik som skapar nya vapensystem som i sin tur skapar nya doktriner som i sin tur skapar nya strategier. Och kärnvapenlagren växer. Det är denna verklighet, herr talman, som vi har att arbeta i och vars möjliga tillfällen vi icke får försumma att utnyttja. I morgon börjar nedrustningsdebatten i FN:s generalförsamling. Församlingen har vid denna sin 30:e session ett rekordartat antal nedrust ningsärenden på dagordningen, de flesta av dem på kärnvapenområdet. Ett intensivt, flera veckor långt arbete förestår, under vilket vi bl.a. måste föra våra initiativ rörande internationell kontroll och förvaltning av kärnenergicykelns farliga faser och material vidare mot ett alltmer ökat accepterande. Det praktiska arbetet i dessa frågor ligger sedan granskningskonferensen för fem månader sedan hos det internationella atomenergiorganet i Wien. Men i FN, som det internationella samfundets mest auktoritativa politiska organ, är det som den politiska acceptansen måste arbetas fram. Generalförsamlingen erbjuder inte tillfälle till förhandlingar kring nedrustningsproblem i verklig mening. Men ärendena kan föras framåt, bl.a. genom ett ständigt, och ständigt ökande, politiskt och moraliskt tryck från de små och alliansfria staternas sida. Supermakternas attityder i sina bilaterala nedrustningssamtal och därmed de resultat som kommer ut av dessa avgör det framtida ödet för oss alla i denna alltmer ömsesidigt beroende värld. Därför måste de fås att förstå att detta är en angelägenhet som angår oss, de små, djupt, och att vi håller deras agerande under så noggrann bevakning som möjligt. Genom ett svenskt initiativ i FN, nu i slutstadiet av förberedelsearbetet, hoppas vi att på litet sikt få förbättrade förutsättningar för detta. Som svar på en vädjan av generalsekreterare Waldheim kommer vi att lägga fram ett resolutionsförslag inför generalförsamlingen om en översyn av FN:s insatser i nedrustningsarbetet, i avsikt att nå fram till förslag om ökade arbetsuppgifter, ökade resurser och ökad effektivitet. Framför allt tror jag emellertid att nedrustningsförhandlare, vid sidan av de detaljerade och höggradigt tekniska steg-för-steg-debatterna, där vi alltid riskerar att bli övervältrade av stormakternas militärteknologiska etablissemang, måste återföra debatten till det principiella planet, där det groteska i den nuvarande situationen blir som mest uppenbart. Vad finns det t.ex. över huvud taget för politiskt statusvärde i att besitta nästan löjligt destruktiva kärnvapen? Vad är den verkliga innebörden av det magiska begreppet nationell säkerhet, i vars hägn stormakternas militäretablissemang har kunnat driva sina fruktansvärda kapprustningar? Vad betyder det för världens ekonomiska och sociala utveckling och därmed för varje enskild människas välfärd att nära hälften av världens vetenskapliga och tekniska talanger, kunnande och resurser används för att åstadkomma ödeläggelse, lidande och död i stället för uppbyggnad, välfärd och lycka? Vad innebär den over-kill-kapacitet tolv gånger jordens hela befolkning, som nu finns uppbyggd genom kärnvapenlagren runt om i världen, för risk för denna mänsklighetens undergång? Om världen och mänskligheten skall kunna överleva i vår tid är det för mig uppenbart att begreppet nationell säkerhet, i vars hägn så mycket av död, lidanden och förstörelse har spritts ut över en liten ömtålig planet och dess arma människor, måste ersättas med ett nytt mål för våra strä vanden, ett mål som alla människor med god vilja kan dela. Detta gemensamma mål är överlevande, under rimliga och acceptabla villkor för oss alla. Om vi inte lyckas formulera och vinna erkännande för ett sådant grundläggande gemensamt mål — ja, då kommer, i kärnvapenåldern och med de ökande riskerna för kärnvapenspridning, sannolikhetens alla lagar att hinna fatt oss och slutligt göra upp med ”det mänskliga experimentet”. Det är därför, herr talman, som jag mycket allvarligt menar att vi just nu befinner oss i ett stadium liknande många av historiens tidigare försummade tillfällen. Många delar med mig en isande misstanke att om även detta går förlorat kan det visa sig ha varit det sista. Nedrustningsarbetet måste därför brytas ut ur sin isolering och innefattas i det pågående arbetet att lösa mänsklighetens gemensamma problem och trygga vårt överlevande.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat till fru Thorssons redogörelse för nedrustningsfrågans nuvarande läge. Även om jag i stort sett delar den bedömning av läget som ordföranden i nedrustningsdelegationen gjorde och hennes värderingar i frågan vill jag göra några kompletterande kommentarer. Den våldsamma expansionen av den fredliga kärnkraftsteknologin innebär ovedersägligen en upptrappning också av riskerna för framtida kärnvapenkrig. Icke-spridningsavtalet håller på detta sätt på att mista sin betydelse. Ansvaret härför är naturligtvis primärt kärnvapenmakternas, vilkas agerande i nedrustningsfrågan gör det allt besvärligare att upprätthålla disciplinen i ett världssamhälle som är utsatt för ständigt växande spänningar. NPT-konferensens rekommendation att alla exportörer av nukleärt material för fredligt ändamål skulle kräva IAEA-kontroll av fredlig kärnenergiverksamhet i icke NPT-stater räcker naturligt mot denna bakgrund inte. IAEA-kontrollen i stater som undertecknat NPT-avtalet är också behäftad med stora brister och måste skärpas. Jag tror det är en erfarenhet man kan dra av Västtysklands stora kärnkraftsaffär nyligen med Brasilien. De ”safe-guards” som är förknippade med den affären är enligt min mening långt ifrån tillfredsställande. Det framstår som allt nödvändigare, med tanke på att det inte existerar några vattentäta skott mellan kärnenergi för fredliga ändamål och för militära, att export av utrustning och material för kärnenergiändamål förbjuds till länder som icke skrivit under icke-spridningsavtalet. Kontrollen av nukleärt material i NPT-staterna måste dessutom väsentligt stramas upp jämfört med vad som är möjligt inom den nuvarande verksamheten för IAEA. Jag tror också att man här måste ta till vara de temporära framsteg som är möjliga. Jag tror därför att man snarast bör göra en omvärdering av de kärnvapenfria zonernas roll i avspänningspolitiken. Jag övergår därmed till mer näraliggande problem, dvs. den ekonomiska politiken. De analyser av konjunkturutvecklingen som publicerats denna höst har skildrat Sverige som något av en oas, relativt oberörd av omvärlden och dess växlande ekonomiska problem. Det är naturligtvis en idyllisk bild som inte riktigt överensstämmer med verkligheten. När man nu försöker värdera tendenserna till uppgång i den internationella konjunkturen stannar man snart upp inför det intima samarbete och beroende stater emellan som är karakteristiskt för den ekonomiska utvecklingen i vår tid. När man analyserar vad som händer internationellt faller blickarna i första hand på Förenta staterna, där indikationerna på en uppgång är mycket markanta, och på Västtyskland, där tendensen är tydlig om också inte lika markant. Vi är också på det klara med att lagersituationen i våra avnämarländer när det gäller trävaror, massa och papper nu är sådan att exporten börjar skjuta fart inom dessa sektorer. Det finns emellertid anledning att varna för förhastade och överoptimistiska slutsatser på grund av detta förhållande. Inom andra branscher, framför allt verkstadsindustrin, är perspektivet mycket mörkare. Det finns dessutom anledning att ifrågasätta styrkan och varaktigheten, framför allt i den amerikanska konjunkturuppgången sådan den rapporterats under tredje kvartalet. Den konjunkturpolitiska beredskap som vi i finansutskottet initierade under våren har alltså mot denna bakgrund oförändrad aktualitet. En analys av prisutvecklingen i landet som finansutskottets majoritet presenterade i betänkandet 25 under vårriksdagen utmynnande i en förmodan att prisstegringarna under 1975 skulle komma att uppgå till 10 å 1196 kommer i varje fall sannolikt inte att visa sig vara för pessimistisk. Prisuppgången på alla varor från september 1974 till september 1975 är nu omkring 11 96 i Sverige jämfört med omkring 6 96 i Västtyskland. Bakom dessa sifferexempel döljer sig växande problem. Den omständigheten att prisstegringarna har varit speciellt kraftiga på dagligvaror innebär att inflationen relativt sett slår hårdare mot barnfamiljer och låginkomstgrupper som har en större andel av sin totala konsumtion förlagd till dagligvaror. Ser man exemplen i ett större sammanhang kan man konstatera att den inflation som tidigare betingades av att den internationella prisstegringsvågen slog in i svensk ekonomi har brutits och vi har kommit in i ett skede där inflationen är av inhemskt märke. Detta är naturligtvis särskilt allvarligt därför att det går ut över exportindustrins internationella konkurrenskraft som därmed löper risken att försämras. Inflationsutvecklingen gör det dessutom nödvändigt för riksbanken — det har riksbankschefen nyligen aviserat — att hålla likviditeten i det svenska penningsystemet under skärpt kontroll. Eftersom bytesbalansens växande underskott tvingar fram en fortsatt utländsk upplåning kan denna utveckling befaras leda till en begränsning av kreditexpansionen i landet, som kan komma att gå ut också över investeringarna och försvåra strävandena att upprätthålla en hög sysselsättning. Den vändning inflationsutvecklingen har tagit hotar alltså även denna väg sysselsättning en. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att det s.k. sysselsättningspaket som regeringen i samband med riksmötets öppnande anmälde sin avsikt att framlägga inte åtföljdes av någon total ekonomisk analys och översikt eller ens av en antydan om att de sysselsättningsfrämjande åtgärderna måste gå hand i hand med intensifierade och målmedvetna åtgärder mot inflationen. Vi har i finansutskottet med växande förvåning noterat regeringens sätt att forma den ekonomiska politiken. När vi i finansutskottet i betänkanden under vårriksdagen katalogiserade och föreslog en rad åtgärder inplacerades de i ett ekonomiskt-politiskt handlingsmönster med en medveten strategi och en klar målsättning. Från regeringens sida presenteras åtgärderna nu inför verkställigheten som en lista med ett 20-tal punkter utan något egentligt inbördes sammanhang och utan ett försök att teckna ett ekonomiskt-politiskt handlingsmönster. Det är kanske ingen överraskning för kammarens ledamöter om jag berättar att det är med mycket stor självövervinnelse som vi har avhållit oss från att utnyttja möjligheten till ett utskottsinitiativ, och jag har nu ett par veckor haft liggande ett förslag att kombinera de sysselsättningsfrämjande åtgärder som kan bli aktuella med ett antiinflationsprogram. Nu har dock det beskedet nått finansutskottet att riksdagen nästa vecka kommer att få en proposition som tar upp det ekonomiska läget till en närmare analys, och då blir det anledning att återvända till hela denna fråga.

Som en följd av riksdagens beslut i våras på grundval av finansutskottets förslag har regeringen nu avlämnat proposition nr 16 om tillfällig nedsättning av den allmänna arbetsgivaravgiften inom det inre stödområdet. Propositionen är anmärkningsvärd och tarvar därför redan på detta stadium en kommentar. Propositionen innehåller ett förslag som står i strid med majoritetens i finansutskottet och riksdagsbeslutets intentioner. Finansministern undantar nämligen i sitt förslag kommunerna i det inre stödområdet från sänkningen av arbetsgivaravgiften. Han gör det med en motivering som är minst sagt märklig. Han hänvisar till att i finansutskottets betänkande inte finns något som tyder på att avsikten varit att förbilliga lönekostnaden för stat och kommun i deras myndighetsutövning, som det heter. Finansutskottet gjorde över huvud taget ingen begränsning i sitt förslag. Vi knöt vårt förslag i betänkandet nr 25 helt till nödvändigheten av att under den väntade lågkonjunkturen stärka sysselsättningen i den del av vårt land som kan väntas få speciella svårigheter. Vi talar i vårt betänkande varken om den ena eller den andra kategorin arbetsgivare. Den klara avsikten var därmed att sänkningen skulle gälla alla lönekostnader inom det inre stödområdet. Det intressanta i sammanhanget är att finansministern på detta sätt förefaller benägen att undanta den offentliga sektorn från ansvaret för sysselsättningsutvecklingen. Det är en helt ny socialdemokratisk attityd som tarvar en förklaring. Kommunerna i det inre stödområdet känner sannolikt minst samma starka ansvar för att upprätthålla sysselsättningen som företagen, och det är med andra ord orimligt att — såsom föreslås i propositionen — exkludera kommunerna. Jag kan, herr talman, verkligen inte förstå den politiska visdomen bakom propositionen nr 16 och jag föreställer mig att också kammaren har svårt att förstå logiken i detta förslag.

Herr talman! Debatten i dag har av naturliga skäl präglats av frågor som gäller näringslivet och våra möjligheter att i en vikande konjunktur upprätthålla sysselsättningen. Jag vill gärna börja med att konstatera att till de mera utmärkande dragen hos finansministern, som ju tyvärr inte är närvarande i kammaren, hör hans optimism när det gäller den ekonomiska utvecklingen. Finansministrar måste kanske officiellt vara optimister. Men en sådan professionell optimism medför tyvärr den nackdelen att regeringens ekonomiska åtgärder sällan går i takt med den ekonomiska utvecklingen. De olika åtgärderna som har vidtagits har i regel satts in för sent, och det är fara värt att så har skett också denna gång. När finansministern i maj månad publicerade den reviderade finansplanen räknade han med en tillväxt av bruttonationalprodukten på drygt 226, trots att näringslivet redan varnat för att vintern skulle bli svår. Orderingången började falla, och företagen visste att de starkt ökade personalkostnaderna plus höjd indirekt beskattning av näringslivet skulle ytterligare försämra den svenska industrins konkurrensförmåga både utomlands och här hemma. Lageruppbyggnaden kunde inte fortsätta hur länge som helst. Men finansministern var alltjämt optimistisk i överkant och trodde att en klok stimulanspolitik i andra länder skulle göra en klok stimulanspolitik här hemma onödig. Den ekonomiska utvecklingen sedan den reviderade finansplanen publicerades har emellertid visat att det inte fanns någon säker grund för herr Strängs optimism. Jag läste för en tid sedan i Handelsbankens månadsöversikt Aktuell Ekonomi nr 8 att det i år — för första gången under efterkrigstiden — förmodligen inte blir någon ökning alls. Det är t.o.m. möjligt att det blir en minskning av bruttonationalprodukten. Medan konjunkturen i många andra länder så sakta håller på att vända uppåt, t.ex. i USA och även i Frankrike, är den fortfarande på väg nedåt i Sverige. Det har ju både Industriförbundet och LO:s ekonomer kunnat konstatera. Med tanke på den stigande kostnadsoch prisnivån i vårt land torde det därför dröja innan vi får den nytta av utlandsuppgången som jag förmodar varit finansministerns stora hopp. Och eftersom en mycket stor del av exportindustrin nu ligger med onormalt stora färdigvarulager dröjer det ytterligare innan sysselsättningen förbättras. Finansministern räknade med en uppgång i investeringarna på 10 26, men efter vad man nu kan förstå så tyder alla tecken på att siffran i år blir 6-7 96 och nästa år kanske det bara handlar om 5 96. Mot denna bakgrund har regeringen tvingats att tillgripa vissa stimulansåtgärder som både vi från oppositionen — alldeles särskilt från det moderata partiets sida — och näringslivet begärt i flera månader. Nu har man äntligen beslutat sig, men som jag inledningsvis sade kommer de där besluten väldigt sent, och jag skulle vilja säga, som vanligt för sent. På sikt är alltså situationen allt annat än ljus — bara räntorna för våra utlandslån under fjolåret och i år beräknas till 1 000 milj.kr. om året. Och därtill kommer självfallet att vi måste verkställa amorteringar. Herr talman! Den svenska industrins kostnadsläge i relation till andra länders har försämrats betydligt genom löneökningarna och inte minst av de kraftigt stigande sociala kostnaderna. I början av 1970-talet förbättrades den svenska industrins relativa kostnadsläge, men nu har hela förbättringen gått förlorad. De svenska lönerna inklusive sociala kostnader ligger nu nästan 40 26 över genomsnittet för övriga industriländer. Det visar tydligt och klart hur svårt det är för svensk industri att hävda sig i en tilltagande konkurrens. Om inte av rättviseskäl mot svensk företagsamhet och av omtanke om sysselsättningsläget så borde åtminstone oron för vår valutareserv göra att även regeringen borde inse att den indirekta beskattningen av näringslivet och, som vi brukar uttrycka det, den diskriminerande beskattningen av svenskt näringsliv och svensk sysselsättning måste lättas. Men regeringen är fortfarande alltför dogmatisk och tror att alla ekonomiska problem och alla skatteproblem kan lösas genom att — som det heter — ”arbetsgivaren betalar”. Det är, herr talman, en mycket skrämmande uppfattning som tyvärr alltmer gör sig gällande. Jag skall bara ta ert enda exempel för att litet visa hur den där beskattningen verkar. Jag tar det från min egen bransch, som jag känner bäst, den manuella glasindustrin. Där betyder energiskatten att vi får betala fem gånger så mycket som i fjol. Mot den bakgrunden är det kanske inte underligt att över ett hundra företag tillsammans med en rad av Sveriges viktigaste exportindustrier nu hos regeringen har ansökt om reducerad energiskatt och också i vissa fall fått löfte om ett tillmötesgående. Men alla företag kan inte springa till regeringen och utverka skattelättnader. Jag tror inte att det skulle vara lönt för mindre och medelstora företag t.ex. Och vad tjänar det f.ö. till att ta ut skatter som dispensvägen måste reduceras om inte sysselsättningen skall komma i fara? Bara det faktum att regeringen nu måste tillgripa dispenser visar klart hur farligt systemet med indirekta skatter är. Och det visar också att många företags konkurrensförmåga blir helt beroende av regeringens goda vilja. Det är en utomordentligt farlig utveckling. —- och uttalanden har varnat just för den indirekta företagsbeskattningens allvarliga verkningar blev man mycket överraskad när samme finansminister i ett uttalande i samband med den stora socialdemokratiska partikongressen för en tid sedan tycktes kunna tänka sig en ytterligare höjning av arbetsgivaravgifterna. Herr Sträng tycks tro att man så att säga kan växla arbetsgivaravgifterna mot lägre lönekrav. Jag hade tillfälle att ta upp detta i kammaren bara för några dagar sedan. Årets avtalsuppgörelse torde tydligt ha visat att herr Strängs optimism har lika liten förankring i verkligheten som hans optimism när det gäller utvecklingen av bruttonationalprodukten. Och det är minst sagt allvarligt oroande att starka röster inom det mäktiga regeringspartiet höjs för en ökad användning av indirekt beskattning av svenskt näringsliv. I stället borde omtanken om sysselsättningen och handelsbalansen hindra alla planer på en ytterligare snedvridning av konkurrensförhållandena till svensk nackdel. I en vikande konjunktur och med väntade påfrestningar på vår valutabehållning vill regeringspartiet lägga nya stenar på den börda som redan bärs upp av redan mycket böjda ryggar. Det är ytterligt allvarligt. Herr talman! Vi vet hur den från början blygsamma omsen blivit den stora momsen. Vi vet hur den från början enprocentiga arbetsgivaravgiften vuxit, och den kommer att växa. Svenska folket har därför all anledning att känna sig oroat av regeringens socialiseringslust, av dess bristande vilja att ge klara principbesked i utomordentligt betydelsefulla frågor och av dess bristande förmåga att motverka konjunkturnedgången och de växande sysselsättningsproblemen. I dag behövs på det praktiska planet en stimulanspolitik för näringslivet och sysselsättningen. Det gäller alla företag — inte minst de många tusental mindre och medelstora företag som i dag kämpar en hård kamp för att över huvud taget kunna överleva. Men det behövs också ett avståndstagande från alla ökade byråkratiseringstendenser och detaljstyrningar. Och det behövs framför allt en mer positiv syn på företagandet än den som man från de makthavande visar. Näringslivet är inte en ko som skall mjölkas så hårt att blodet tränger fram, utan en arbetshäst som drar det tunga lasset i backen uppåt mot ett bättre samhälle. Näringslivet behöver i dag ökad konkurrenskraft genom lägre kostnader. Eftersom regeringen inte kan eller bör ingripa direkt i avtalsrörelserna fordras det lättnader — betydande lättnader — i den diskriminerande indirekta företagsbeskattningen och en inflationsskyddad beskattning av medborgarna för att motverka skatteprogressionens skadeverkningar, som f. ö. har behandlats ganska ingående tidigare i dag. Det är, herr talman, med andra ord hög tid för en ny och aktiv näringspolitik som ger företagen reella möjligheter att öka sin konkurrensförmåga och som därmed också möjliggör en trygg sysselsättning och ett ökat välstånd.

Herr talman! Prisutvecklingen är en fråga som inte kunnat förbigås i den allmänpolitiska debatten. Det framgår av flera inlägg. Jag vill i mitt anförande också beröra den frågan, främst ur konsumenternas synpunkt. Tyvärr är det inte bara livsmedelspriserna, som vi nyligen haft en debatt om i riksdagen, som rakar i höjden. Och även om det är prishöjningar på livsmedel och på s.k. dagligvaror som känns mest för låginkomsttagaren, så påverkar prishöjningar på andra varor och tjänster utrymmet för vad som kan avsättas till hushållet. Hushållskassan är den rörliga restpost som blir över när övriga nödvändiga utgifter betalats. Årets prishöjningar har slagit alla rekord. Matpriserna har under året stigit med 12-14 96, trots prisstopp på flera viktiga livsmedel som mjölk, ost och kött. Närmare 3 miljarder av skattemedel har använts till subventioner för att stoppa eller i varje fall hejda prishöjningar. Frukt och grönsaker, livsmedel som vi egentligen borde konsumera mycket mer av, har stigit ännu kraftigare. Potatisen, som är en basvara i kosten, är dubbelt så dyr i år som föregående höst. Beträffande andra varor, såväl livsmedel som dagligvaror, exempelvis bröd, hushållspapper och vissa kemisk-tekniska varor är det anmälningsplikt vid prisförändringar. Men inte heller detta synes ha haft åsyftad verkan. Toalettpapper är en vara som höjts kraftigt. Det hjälper ju föga med subventioner på vissa varor, om prishöjningarna läggs över på andra nödvändighetsvaror. Trots kraftiga prishöjningar har prisstoppet nu hävts på blöjor; på s.k. mjukpapper hävdes det nästan omgående sedan det införts, med motiveringen att skogsprodukterna stigit i pris. Blöjor och hushållspapper är en stor utgiftspost för barnfamiljer. Monopolbildning tycks här ha haft en negativ inverkan på prissättningen, för när det gäller både blöjor och hushållspapper har en koncentration i försäljningskedjan skett. MoDo har skaffat sig en mycket stark ställning vid försäljningen av dessa varor. Det finns flera liknande exempel. Oftast hör vi att företag måste slås samman för att bli konkurrenskraftiga. Men i stället för en konkurrens som gynnar konsumenterna med billigare varor leder sammanslagningar till en sämre konkurrens, som konsumenter får betala med högre priser. Konkurrensen märks bara på företagens vinstsida. I TV-programmet Tidsbild förra veckan sade nationalekonomen Bo Södersten att bakom nästan hela produktionen i vårt land står ett 20-tal monopolbildningar. Det måste vara en felaktig utveckling, om det i stället för fri konkurrens leder till ett samarbete i prissättningen på varor. Om det inte finns en garanti för att sammanslagning av företag är i konsumenternas intresse, borde de förbjudas. Förutom prishöjningar på mat och dagligvaror har skor och kläder ökat med i genomsnitt lika mycket. Barnkläder är jämförelsevis dyrast, vilket också drabbar orättvist. Hyrorna är en annan post i de fasta utgifter som ingen kommer undan. Här har nyligen getts besked om att fr.o.m. årsskiftet skall hyrorna höjas med mellan 10 och 12 kr. per kvadratmeter, utöver de höjningar som redan gjorts i det kommunalägda bostadsbeståndet, en hyra som sedan blir normgivande för privata fastigheter. Denna hyreshöjning innebär en utgiftshöjning med ca 1000 kr. per år för en normal familjelägenhet. Kommunerna varslar i sin budgetbehandling, som pågår, om olika avgiftshöjningar för att slippa en skattehöjning. Men höjda avgifter har ofta den egenheten att de drabbar de lågavlönade mer än en direkt skattehöjning. Tjänster och reparationer måste utnyttjas, men det är svårt att kontrollera värdet av dem. Ofta sägs det att de höga lönerna är orsak till höjda priser, men om man i dag måste betala 25 kr. för att få en dragkedja isydd får inte den som gör arbetet så stor del av de pengarna. Räknar man samman de under året vidtagna utgiftshöjningarna finner man att det inte finns mycket kvar av de storslagna lönehöjningar som det talades så mycket om i samband med avtalsuppgörelsen. För många löntagargrupper är de redan försvunna. Som konsumenter manipuleras vi på många olika sätt genom lockpriser, förpackningsmetoder, reklam och marknadsföring av produkter som företagen vill sälja. Behovet av en vara är ingalunda avgörande, utan det är den vinst tillverkaren gör på varan. Nödvändighetsvaror, som alla måste köpa, höjs ofta mer än lyxvaror. Vid veckosluten består våra morgontidningars innehåll mest av lockprisannonser, ofta i samband med annonser om söndagsöppethållande. Jag vill ta några exempel från Dagens Nyheters söndagstidning. Ditzingers annonserar om 15 96 på tidigare reapriser. Extra, extra 10 kr. vid inköp av påslakan. Bra Stormarknad i Täby Arninge: I dag får våra 1000 första kunder var sin tårta, 20 96 på samtliga krukväxter, extrapriser på diverse kapitalvaror. Carl Axel har måttdagar med 100 kr. rabatt. Wasa Päls annonserar: 200 kr. plus valfri pälshatt upp till en kostnad av 300 kr. vid inköp av en minkbitpäls. En annan pälsfirma har pälscheckar upp till ett värde av 3 000 kr. fastsatta på bestämda pälsar som är till salu. Radio utan kostnad, lovar ett bilvaruhus. Lagerrensning, utförsäljning är andra säljargument. Detta är bara en liten del i en enda tidning, som alla kan kontrollera. Är inte detta en osund marknadsföring, som regeringen med det snaraste borde sätta stopp för? Kostnaderna för rabatter och extrapriser drabbar även dem som inte kan utnyttja dessa tillfällighetspriser. Och ingen vill väl ändå påstå att denna marknadsföring inte medverkar till ökade priser på andra varor lika väl som söndagsöppethållande. Dolda prishöjningar förekommer genom minskning av innehåll i förpackningar. Soppor såväl som diskmedel kan tillsättas mer vatten. Stora pengar satsas på formgivning av förpackningar. De skall helst se större ut än innehållet. Även om en del har skett på detta område utnyttjas fortfarande alla möjligheter i profitsyfte. De flesta kunder läser varken innehållsförteckning eller jämförpriser. Det är för komplicerat för många med den flora av samma vara i olika förpackningar som utbjuds i dag. Här vore en lagerrensning verkligen på sin plats, så att man lättare kunde kontrollera vad man får för pengarna. Enligt min mening finns flera sätt att angripa prishöjningarna i dag. Jag vill, herr talman, också ta upp en annan fråga, som kanske delvis hör samman med prisutvecklingen och familjeekonomin, nämligen kvinnornas situation på arbetsmarknaden. Genom familjernas ohållbara ekonomi tvingas många kvinnor ut i förvärvslivet. Tro nu inte att jag menar att kvinnorna skall stanna i hemmet. Nej, tvärtom är jag övertygad om att det ekonomiska oberoendet är förutsättningen för jämställdhet mellan män och kvinnor, och då måste kvinnorna ta sin del av produktionen lika väl som männen måste ta ansvar för barnen och hemarbetet. Om kvinnorna av ekonomiska skäl omedelbart behöver ett arbete för att klara familjeekonomin, så hamnar de ofelbart inom den snäva arbetsmarknad där kvinnorna är sysselsatta, på yrkesområden som är så lika hemarbete som möjligt och där det inte ställs särskilda krav på yrkesutbildning. Det blir ett arbete på deltid, eftersom kvinnorna precis som när de var hemarbetande fortsätter att ta ansvaret för hem och barntillsyn. Detta utnyttjas av arbetsköparna, och deltidsarbete är koncentrerat till samma snäva arbetsområden: kontorsarbete, städning, husligt arbete, handeln och vårdyrken. Kvinnorna tvingas acceptera de nackdelar som följer med deltidsarbete. Alltför ofta ser de förvärvsarbetet som en bisyssla till hemarbetet. Utöver att de deltidsarbetande får avstå från ekonomisk självständighet följer låg lön och ojämn inkomst, dålig anställningstrygghet och förlorade sociala förmåner. Det betyder också sämre utbildningsoch befordringsmöjligheter. Kvinnornas splittring på hemoch förvärvsarbete gör att de inte som männen kan satsa på en yrkeskarriär. De blir inte heller så fackligt aktiva att de den vägen på ett tillfredsställande sätt lyckas lösa problemen.

Här finns säkert många av småbarnsmammorna, som är de som i större utsträckning har gått ut på arbetsmarknaden. Det är bristen på barntillsyn som styr yrkesval och arbetstid. Av utredningsbetänkandet Kvinnor i statlig tjänst framgår att fortfarande flertalet kvinnor i statlig tjänst har underordnade och relativt lågavlönade befattningar. Fortfarande finns en uppdelning mellan traditionellt ”manliga” och ”kvinnliga” befattningar. Kvinnor känner oftare än männen otillfredsställelse med sin arbetssituation och med personalpolitiken. Kvinnorna har fått delta i personalutbildning i mindre utsträck ning än männen, vilket betyder mindre befordringsmöjligheter. Över huvud taget efterfrågas kvinnor i mindre omfattning för arbetsuppgifter. Könsdiskriminering förekommer i samma utsträckning inom den offentliga sektorn som inom det privata näringslivet. När konjunkturerna går ner och arbetslösheten ökar är det kvinnorna som i första hand drabbas. Nu är det de unga kvinnorna som har svårast att få arbete. De har inte ens den praktik som hemarbete ger och är följaktligen ingen efterfrågad arbetskraft. Om kvinnorna över huvud taget skall omfattas av jämlikhetsprincipen genom rätt till arbete på lika villkor som männen, ett krav som alla är eniga om, är det enligt min mening tre områden det måste satsas särskilt på. Det första området är utbyggnaden av barnomsorgen. Den frågan kommer Inga Lantz att ta upp senare i debatten; jag vill bara säga att en tryggad barntillsyn, som fungerar såväl kvantitativt som kvalitativt, är grundförutsättningen för kvinnornas möjlighet att planera sin yrkesverksamhet. Den andra frågan är utbildningen. Det måste satsas lika mycket på kvinnornas yrkesutbildning såväl internt som externt och på deras fortbildning, så att de får lika stor reell möjlighet till befordran i en yrkeskarriär som männen. Den tredje frågan, som i lika hög grad —- om inte mera — berör männen, är den förkortade arbetsdagen. Det är en omöjlig situation som männen, med en genomsnittsarbetstid på 41 timmar i veckan, befinner sig i. En orimlig begäran är att exempelvis en byggnadsarbetare, som är borta tio elva timmar från hemmet och som stått i ett ackordsjobb under minst åtta timmar skall ställa upp och dela på hemarbete och barntillsyn. För deras och många andra yrkesgruppers kvinnor finns bara alternativet deltidsarbete. En förkortning av arbetsdagen till sju timmar — nu med sex timmar som mål, vilket vänsterpartiet kommunisterna föreslagit — är en nödvändig åtgärd för jämlikhet mellan män och kvinnor.

Herr talman! Jag skall i mitt korta anförande ta upp endast en fråga. Den gäller näringspolitiken och löntagarfonderna. Jag kan med en viss glädje också konstatera att trots att debatten har pågått hela dagen är det faktiskt ingen som har nämnt ordet löntagarfonder. Näringspolitiken kan diskuteras från många olika utgångspunkter och vinklingar, och så görs ju också; från arbetarrörelsens sida mest med betoning på arbete och sysselsättning, drägliga arbetsförhållanden osv., från näringslivshåll och borgerlig ideologi är det mest tal om lönsamhet, vinstmarginaler etc. Båda frågeställningarna är kanske naturliga. Problemet och motsatsställningen mellan kapital och arbete kanske vi aldrig kommer ifrån, men det kan förändras och det har förändrats. Den nu så aktuella debatten om löntagarfonderna är ett sådant exempel trots att vi haft och har ett omfattande lagstiftningsarbete om förändringar av arbetslivet. Arbetsrättskommittén, dvs. § 32-utredningen, med dess förslag om kraftigt utvidgad förhandlingsrätt är ett exempel på det jag tänker säga något om, och löntagarfonderna och deras utformning är ett annat exempel. Så då till något av en lägesrapport om löntagarfondsdebatten två månader efter det Meidnerska förslaget. Naturligtvis är denna rapport tämligen ofullständig. Som bekant är rapporten utformad med alternativa förslag om fördelningsproblematiken, och huvudsyftet med löntagarfonderna är att bryta koncentrationen av ägande och makt hos ett fåtal kapitalägare, nära 15 år sedan beslutet fattades om tillsättande av koncentrationsutredningen, som jag återkommer med några ord om. Vad har då mest debatterats under dessa två månader? Meidner väntade redan från början kritik för förslagets kollektivistiska karaktär, alltså att den enskilde löntagaren ej får någon kontant utdelning. Också ledande partivänner har ställt sig kritiska till detta och menat att det varit bättre om högvinstföretagen betalat en del av sina vinster till staten än att sätta in dem i löntagarfonder. Meidners grundtanke om en vinstutdelning är här att pengarna skall stanna kvar i företaget men att löntagarna genom fondbildning blir ägare till desamma. Han är mycket klar över risken för en konflikt mellan de roller som löntagarna kan komma i som medägande och medbestämmande. Han påpekar också att det är en grunduppfattning inom svensk arbetarrörelse, att det är det direkta arbetet som skall ge rätt till inflytande inom näringslivet och över den egna arbetssituationen och att denna rätt inte ytterligare skall så att säga behöva legitimeras genom äganderätt. Det är nu två månader sedan debatten började, och den har varit intensiv och intressant. Meidner själv har naturligtvis tagit och gett i dessa sammanhang. Han har som bekant för företag som bör omfattas av fonderna satt gränsen vid 100 anställda, men vid en länskonferens helt nyligen ställde han sig positiv till kravet på fonder i alla företag. I debatten har helt självklart också talats om möjlighet till kontroll över multinationella företag. Här har sagts att hur det än blir med löntagarfonderna måste en skärpt kontroll genomföras. En annan viktig synpunkt som anförts mot ett system med löntagarfonder är hur fackföreningsrörelsens framtida ställning skall bli — nu en form av kamporganisation, i framtiden kapitalförvaltande med dubbla lojaliteter. Här har tydligen Meidner ärligt och uppriktigt deklarerat att han inte kan veta hur fackets situation kommer att förändras med löntagarfonderna. Glädjande nog har naturligtvis borgerliga reaktioner kommit i debatten om löntagarfonderna. Dock skulle det ha varit önskvärt att reaktionerna bestått i bl.a. seriösa och konkreta motförslag, som kunnat tillföra diskussionen alternativa lösningar. Man har i stället anklagat förslagsställarna för att vilja konfiskera aktieägarnas kapital, för att vilja införa pampvälde osv. Men, kammarledamöter, är detta något att förvåna sig över? Man har ju egna erfarenheter och sitter så att säga i glashus. Vi vet att fortfarande sitter åtskilliga toppmän inom näringslivet med otaliga styrelseuppdrag. Meidner har också i sin bok redovisat en nyligen genomförd uppföljning av koncentrationsutredningens undersökning. Där framgår att koncentrationen ökat ytterligare inom vårt näringsliv under de senaste tio åren. Uppföljningen har gällt ägandeintressen bland 19 privata ägargrupper. Fortfarande dominerar familjen Wallenberg bland ägargrupperna. Antalet anställda vid Wallenbergföretag i Sverige var 202 000 år 1973 mot 159 000 år 1963 — alltså en ökning med ca 43 000 anställda. Omkring 8 96 av de anställda inom näringslivet arbetade således 1973 i Wallenbergkontrollerade företag. Motsvarande siffra år 1963 var 5 96 — alltså en ökning av antalet anställda med ca 3 96. Vi hoppas således att den fortsatta debatten om löntagarfonderna skall ge konkreta förslag och givetvis senare också beslut om en ytterligare utvidgning, ett ökat inflytande över kapitaloch förmögenhetsbildningen och en större bestämmanderätt för löntagare och tjänstemän över deras egen arbetssituation. Det gäller ju vår demokratis, vårt folkväldes effektivitet och beslutsmöjligheter. Vi är på god väg med den svenska arbetarrörelsen som stark pådrivare. Man kan med bestämdhet hävda detta med vetskap om bl.a. hur de borgerliga partierna bestämt gick emot tillsättandet av den tidigare åberopade koncentrationsutredningen i början av 1960-talet. Jag har tidigare erinrat om koncentrationsutredningen i denna kammare. Som den toleranta människa jag är skall jag i dag glömma detta och i stället inbjuda och hälsa alla progressiva och positiva samhällsmedborgare välkomna till en saklig debatt om vägen till den demokratiska socialismen.

Herr talman! Statsministern berörde i sitt tal vid riksmötets ”högtidliga” öppnande bl.a. den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld och den krympande världshandeln. Han ansåg emellertid att de ekonomiska bedömningarna pekar på en uppgång i den internationella konjunkturen, bl.a. till följd av ekonomisk-politiska insatser som gjorts i en rad länder. Men statsministern konstaterade också att det råder osäkerhet om takten och styrkan i den förväntade uppgången. Ja, när man läser alla de uttalanden som gjorts under de senaste veckorna om svensk ekonomi och det framtida sysselsättningsläget märker man att det råder en viss oklarhet om den framtida utvecklingen. I finansdepartementets promemoria om konjunkturutsikterna hösten 1975 står att läsa bl.a. följande: ”Den uppåtriktade tendensen i Förenta staterna och Japan — redan fullt tydlig — synes däremot komma att få en betydande kraft under 1976 och därmed utgöra en av de faktorer som kommer att inverka positivt på utvecklingen i Västeuropa.” Ja, det låter ju optimistiskt och lovande. Men läser man LO-rapporten om de ekonomiska utsikterna hösten 1975, så konstateras där beträffande Förenta staterna att ”under sommarmånaderna tycks dock nedgången i den ekonomiska aktiviteten ha upphört och en viss uppgång kan nu skönjas”. Men lite längre ned påpekas: ”Flera bedömare varnar för att den väntade uppgången i den amerikanska ekonomin under andra halvåret i år kan komma av sig.” Ja, gör den det, så får det allvarliga konsekvenser för utvecklingen i Västeuropa inklusive vårt eget land. I en kommentar till LO-rapporten säger LO-ekonomen Clas-Erik Odhner i tidningen Fackföreningsrörelsen: ”Det finns därför, enligt min mening, inget hållfast underlag för en "ljus bedömning av ekonomin i Västeuropa och USA för 1976.” Till dessa olika bedömningar kan också läggas de varningar för utvecklingen under 1976 som ingår i Industriförbundets nyligen presenterade syn på konjunkturutvecklingen. Jag har, herr talman, full förståelse för att det inte är så alldeles enkelt att i detta läge med exakthet avväga de stimulansåtgärder som måste sättas in för att stimulera konjunkturen och för att klara de uppkommande sysselsättningsproblemen. Däremot tror jag att regeringen underskattar riskerna och därför inte heller vidtar tillräckliga kraftåtgärder. Inom en kostnadsram av 2 000 miljoner vill regeringen, för att fortsätta att citera regeringsdeklarationen av den 15 oktober, göra insatser ”främst inom industrin och byggnadsbranschen, för att ge arbete och yrkeskunskaper åt ungdom och andra nytillträdande på arbetsmarknaden ...”. Det är verkligen mycket tveksamt om dessa åtgärder kan bidra till att i någon högre grad underlätta för ungdomarna på en redan i dag mycket besvärlig arbetsmarknad. Ungdomarnas situation — liksom en del äldres — är, trots att läget från sysselsättningssynpunkt är relativt gott, mycket besvärlig. Internationellt sett är vår arbetslöshet f.n. låg — ca 65 000 arbetslösa. Det låter naturligtvis relativt bra, om man bortser från att bakom varje enskilt fall i en arbetslöshet på 65 000 personer finns 65 000 enskilda individer av vilka de flesta torde uppleva sin situation som en personlig tragedi. Situationen blir definitivt inte bättre av att mer än hälften av de arbetslösa är ungdomar under 25 år, och detta kan även efter en relativt kort period av arbetslöshet leda till många och svårlösta sociala problem. Åtgärder måste därför sättas in som underlättar de ungas situation. Vad skall man då göra? Ja, låt mig få antyda några tänkbara, och från kostnadssynpunkt inte alltför betungande, framkomstvägar. För det första förbättrad yrkesutbildning. Det finns i dag industrier, som måste säga nej till nya order på grund av brist på yrkesutbildad arbetskraft. Den nya gymnasiala skolans yrkesinriktade linjer har nämligen i många avseenden misslyckats när det gäller att ge våra ungdomar en utbildning som kan tillförsäkra dem arbete efter avslutad skolgång. Undantag finns främst inom vårdsektorn. De yrkesinriktade gymnasiala linjerna behöver därför — jag har sagt detta tidigare — omedelbart ses över, så att vi får utbildningsvägar som är direkt inriktade på arbetsmarknadens behov och som ger en utbildning som motsvarar dess krav. En andra väg vore ökad bidragsgivning till enskild yrkesutbildning, inbyggda verkstadsskolor och lärlingsutbildning. Krav på dessa åtgärder har under flera år framförts av moderata sam lingspartiet bl.a. motionsvägen. Det är min förhoppning att regeringen nu snabbt skall vidtaga åtgärder för att stödja dessa utbildningsformer. Jag grundar denna min förhoppning på den utredning som gjordes inom arbetsmarknadsdepartementet i oktober 1974 om Ungdom och arbete. Det var en undersökning om de problem som möter ungdomarna vid deras inträde på arbetsmarknaden. Det var också ett försök att finna lösningar på problemen, och i det sammanhanget konstateras bl.a. att ”en av utbildningspolitikens många uppgifter är att ställa välutbildad arbetskraft till arbetsmarknadens förfogande”. Kombinerar man detta med statsministerns uttalande den 14 oktober i år vid Sparfrämjandets 50-årsjubileum om att ”70-talet kommer i första hand att bli yrkesutbildningens decennium”, så skulle man väl egentligen kunna se ganska optimistiskt på situationen. Tyvärr gör regeringen bara så litet åt problemet. Yrkesutbildningen bör ju rimligtvis ges till ungdomarna när de går i skolan, och detta sker nu inte på rätt sätt; och skall nu 1970-talet bli yrkesutbildningens decennium, så vill jag bara erinra om att halva 1970-talet snart är tillända. Det börjar med andra ord bli bråttom! I regeringens åtgärdspaket på 25 punkter av den 15 oktober konstateras att ”regeringen överväger och förbereder ytterligare insatser för ökad utbildning i företagen”. Jag vill understryka vikten av att överläggningarna med berörda parter snarast kommer i gång. En tredje åtgärd som behöver vidtas är en översyn av de nya s.k. trygghetslagarna. LO:s ordförande framhöll vid den socialdemokratiska partikongressen, att de nya trygghetslagarna medfört färre varsel och färre permitteringar men också färre nyanställningar. De som befinner sig utanför arbetsmarknaden har alltså svårt att få sysselsättning, och detta drabbar främst ungdomen. Ja, det är väl på den här punkten — liksom när det gäller den äldre arbetskraftens problem — som trygghetslagarna tyvärr fått negativa effekter, och det var väl ändå inte meningen! Trygghetslagarna får givetvis inte medverka till ökade rekryteringssvårigheter vare sig för ungdomar eller för äldre. En fjärde åtgärd som man bör vidta är naturligtvis att komplettera dess.k. selektiva åtgärderna med generella åtgärder, exempelvis minskade arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna liksom de sociala avgifterna har på ett par år stigit mycket snabbt, och nya höjningar aviseras för att finansiera statens ökade utgifter. Detta måste direkt motverka insatser som görs för att förebygga en kommande arbetslöshet, och detta gäller inom näringslivet som helhet, även om svårigheterna att bära nya pålagor är störst bland mindre företag. Jag skall inte närmare fördjupa mig i detta, då arbetsgivaravgiften ju var föremål för debatt här i kammaren så sent som i förra veckan. En femte åtgärd som bör vidtas är att öka det antal på 50 ungdomsförmedlare som föreslås i åtgärdspaketet. Det är naturligtvis i och för sig välkommet med det tillskott som regeringen föreslår, men mot bak grund av den redan nu betydande ungdomsarbetslösheten torde den föreslagna ökningen av erfarna förmedlare vara helt otillräcklig. I detta sammanhang vill jag också erinra om att inrikesutskottet i sitt betänkande nr 1975:3 betonade vikten av att myndigheterna på ett effektivt sätt påverkas att verkligen inrätta flera praktikplatser. Ja, även detta ingår ju i åtgärdspaketet från regeringen med målsättningen att inom den offentliga sektorn söka få fram 5 000 å 6 000 praktikplatser. I detta sammanhang har herr Norling redan varit ute och ”åkt” i pressen, om nu detta uttryck tillåts när det gäller en kommunikationsminister. Genom oklarheter i formuleringarna har många förletts att tro att de statliga verken skall få 6 100 nya tjänster och att inte mindre än 5 000 nyanställda skulle vara under 20 år. Den här upplysningen, som lämnades för en vecka sedan, föranledde omedelbart förfrågningar hos olika verk. Det var bara det att där visste man ingenting om de utlovade nya tjänsterna. Nu har det hela klarnat — det rörde sig inte om nya tjänster utan om en ersättningsrekrytering. Det hela visar dock klart och tydligt vikten av att praktikplatser snarast tas fram, då de skulle vara ett verksamt bidrag i kampen mot arbetslösheten. Jag har, herr talman, i detta anförande i första hand ägnat mig åt ungdomarnas problem på arbetsmarknaden, då svårigheterna just nu är störst för de unga. Orostecknen hopar sig emellertid med risk för ökande arbetslöshet inom alla grupper, och det är därför utomordentligt viktigt att regeringen vid sidan av nu presenterade förslag även inriktar sig på för näringslivet generellt verkande stimulansåtgärder. Nu liksom tidigare går den främsta försvarslinjen mot arbetslöshet genom ett väl fungerande näringsliv.

Herr talman! Sveriges förhållande till den ekonomiska utvecklingen börjar bli dåligt. Medan huvuddelen av de högt industrialiserade staterna med USA i spetsen börjar ana slutet på den stora konjunkturnedgången samt på den ohämmade inflationsutvecklingen tyder alla tecken på att vårt land går in i en period av kraftig nedgång av exporten och sysselsättningen, en oförändrat hög import betingad av en kvardröjande kraftig kansumtionstakt och en fortsatt press uppåt på priserna, dvs. inflation. Fenomenet kallas på modernt ekonomiskt språk för stagflation och är eu ellvarligt hot mot en nations samhällsekonomiska balans. De av regeringen den 15 oktober aviserade åtgärderna att hejda den hotfulla nedgången i ekonomin är uppenbart otillräckliga. Den närmare analysen av dessa åtgärder och vad som ytterligare krävs eller vad som måste sättas i stället har emellertid närmare berörts från centerhåll tidigare i denna ticbatti. Jag skall därför avstå från att göra om dessa analyser av mer övergripande art ännu en gång och i stället ägna uppmärksamheten åt några speciella frågeställningar av stor ekonomisk betydelse. Ett hot mot näringslivets dynamik och effektivitetsutveckling som förefaller att växa oavbrutet, oavsett om vi upplever högkonjunktur eller allmän avmattning i den ekonomiska verksamheten, är den upphörande eller kraftigt minskande nyetableringen av företag. Från vårt håll har gång efter annan slagits larm om denna farliga utveckling, och jag har från denna talarstol under senare år i olika sammanhang i debatter med regeringsledamöter och andra representanter för regeringspartiet krävt snara och kraftfulla motåtgärder. Men maningarna har förklingat ohörda och tycks göra så alltfort. Jag kan delvis förstå motviljan på regeringshåll att ta itu med detta problem. Den socialistiska ideologi som man bekänner sig till betraktar ju det marknadsekonomiska systemet som en kanske inte direkt suspekt men dock ytterst negativ företeelse, vilken förhindrar utvecklingen mot jämlikhet och trygghet för de många människorna. Trots att detta utgör socialdemokratins grundsyn, vilken mer dogmatiska anhängare vill ha översatt i konkreta politiska beslut och handlingar så snart som möjligt, har dock mer jordnära och pragmatiska företrädare för partiet — även i regeringskretsen — accepterat marknadsekonomin och på visst sätt och i vissa sammanhang beflitat sig om att utveckla densamma. Ett belägg för detta beflitande får man bland många andra i regeringens förslag till sysselsättningsåtgärder, aviserade i regeringsförklaringen vid riksmötets öppnande för ett par veckor sedan. De åtgärder som där uppräknas och som förhoppningsvis skall bidra till att dämpa den allt starkare konjunkturnedgången bygger alla på marknadsekonomiska förutsättningar och på att de marknadsekonomiska lagarna skall verka på övligt sätt. Detta måste tydas så att i varje fall dagens generation av socialdemokrater vill bibehålla och utveckla marknadsekonomins dynamik för överskådlig tid och icke planerar mer omfattande socialisering av mark och näringsföretag. Herr Palme har f. ö. tidigare i den här debatten förnekat att man planerar marksocialisering. Men med en sådan utgångspunkt för sitt politiska handlande måste man också av rena självbevarelsedriften se till att denna dynamik hålls levande och inte tynar bort. Och det är precis vad den gör när man inte vill eller vågar ta itu med den avstannande nyetableringen, som klart kan dokumenteras både på tillverkningsoch distributionssidan. Någon kanske i sammanhanget yrkar på siffror som bevisning för att det verkligen är så illa ställt som jag och andra med mig påstår. Nu är det emellertid så att det dels inte går att få fram meningsfull statistik i detta sammanhang därför att verkliga nyetableringar icke avskiljes från inregistrering av skrivbordsbolag, dels att siffror torde vara obehövliga i sammanhanget. Näringslivets organisationer, i första hand de som organiserar de mindre företagarna, kan lämna klara besked om att nyetableringar av verksamma företag i dag sjunkit till en ren obetydlighet. Detta är det allvarligast tänkbara hot mot vårt framtida näringslivs utveckling och verkningskraft. Nyetablering av idérika och förhoppningsfulla företag är nämligen själva motorn i den dynamik som är förutsättningen för ett livskraftigt nä ringsliv. Utvecklas inte längre i ett stort träds rotsystem en mängd av smårötter som ersättning för dem som förstörts eller dör bort dör till slut själva trädet — det må vara aldrig så stort och mäktigt. Det är därför, herr talman, högeligen på tiden att något görs för att stoppa den hotfulla utveckling som den avstannande nyetableringen av näringsföretag utgör. Jag föreslår därför att regeringen, vare sig denna nu manifesterar sig i den gamla finansministerns gestalt eller i de nya handelsoch ekonomiministrarna, omgående tillsätter en utredning — parlamentariskt sammansatt — för att analysera problematiken i den här frågan och sedan lägga fram förslag till lämpliga åtgärder i akt och mening att vända utvecklingen uppåt och återge näringslivet dess högst nödvändiga dynamik. Vill regeringen fortfarande inte ägna något intresse åt denna sak är det måhända möjligt och nödvändigt med ett utskottsinitiativ. Ja, herr talman, detta gäller trots allt ett initiativ i det något längre perspektivet. I det mer kortsiktiga finns det anledning att granska några av de i regeringsförklaringen aviserade åtgärderna sedda just ur näringslivsdynamikens synpunkt. Nu är det ju så att denna dynamik förutsätter — som jag nyss påpekat — inte bara ett kontinuerligt nyskapande av företag inom näringslivet utan också förekomsten av en bred uppsättning småföretag. Det är ju f.ö. så att det är småföretag som står för eller har svarat för den allt övervägande delen av nyetableringen. En snabb titt på regeringsförslagen ger omgående vid handen att när det gäller att stimulera de mindre företagens motståndskraft och mobilisera deras latenta resurser i kampen mot en ökande arbetslöshet har regeringen ingenting lärt och ingenting glömt. Ta t.ex. det väsentliga konjunkturinstrument som heter näringslivets investeringsutveckling. Varje gång en konjunkturnedgång skall bekämpas och regeringen presenterar sina bekämpningsvapen får samma tröttsamma konstaterande göras. Småföretag är ett begrepp som i detta sammanhang inte förekommer i regeringens ordlista. Anledningen härtill kan vara tvåfaldig. Antingen har man glömt bort att det inom näringslivet utanför jordbruket finns ca 100 000 företag, varav ungefär 25 000 inom industrin, eller också har man för sig att dessa företags omsättning och sysselsättningsmöjligheter icke betyder någonting alls i de olika konjunkturcyklarna. Det finns därför anledning påminna om att inom industrin svarar de mindre och medelstora företagen för drygt hälften av såväl produktion som sysselsättning, och att det av ålder varit ett känt faktum att de mindre industriföretagen bl.a. på grund av seghet och flexibilitet är den bästa sysselsättningsbufferten. Inom en region utsatt för konjunkturstörningar, t.ex. på grund av ensidig branschinriktning, är det enkelt uttryckt säkrare och tryggare ur löntagarnas synpunkt att söka få till stånd 100 mindre företag med i genomsnitt 10 anställda och i skilda branscher än att satsa på ett storföretag med 1000 anställda i en och samma bransch. När det sedan gäller att stärka investeringsutvecklingen inom närings livet återkommer regeringen med samma förslag till åtgärder som många gånger tidigare, nämligen bl.a. satsning på ett särskilt investeringsavdrag om 10 946 vid maskininköp under perioden 15 oktober 1975 — 31 december 1976 med leverans senast sistnämnda datum. Vi har från centern under senare år med utgångspunkt i en av de centrala punkterna i vårt näringspolitiska program, dvs. kraftig satsning på att nyskapa och utveckla mindre företag, krävt att även de mindre företagens investeringsutveckling skall stimuleras vid de tillfällen då samhället önskar stärka investeringsutvecklingen inom näringslivet. Motiveringarna varför så måste ske har jag nyss anfört och vill med skärpa understryka nödvändigheten av att propositionen i denna fråga innehåller icke bara förslag om införandet av ett särskilt investeringsavdrag utan också presentation av ett särskilt investeringsbidrag. Det sistnämnda skulle kunna utnyttjas av alla de företag som uppvisar små vinster eller inga vinster alls. Till dessa kategorier hör av olika anledningar majoriteten av våra mindre företag. Herr talman! Jag har nyss konstaterat att socialdemokratin här i landet —- i varje fall den politiska ledningen - om än med skiftande grader av olust accepterat att leva och även regera under de förutsättningar som marknadsekonomin uppställer. Jag har också konstaterat att marknadsekonomins funktionsduglighet förutsätter förekomsten av en livskraftig småföretagsamhet. Det gäller då att på olika sätt slå vakt om småföretagen, öka deras ekonomiska styrka och motståndskraft och söka stimulera uppkomsten av nya företag. Allt detta är självklara ting. Men det är, herr talman, lika självklart att man i det ständigt pågående lagstiftningsarbetet icke inför bestämmelser som skadar småföretagen eller hämmar deras utveckling. Det finns anledning att uppmärksamma denna tes i två för dagen särskilt aktuella sammanhang. Företagsskatteberedningens betänkande om fåmansbolag och realisationsvinstkommitténs betänkande om beskattning av realisationsvinster är offentliga aktstycken som i mycket intim grad berör just småföretagens förhållanden och överlevnadsmöjligheter. Båda betänkandena innehåller förslag syftande till att stävja i vissa fall svårartat missbruk av skatteregler, s.k. legal skatteflykt, och de framlagda förslagen har i den allmänna debatten på de flesta håll hälsats med tillfredsställelse. På en del håll, främst bland de notoriska hatarna av blandekonomin som sådan och privatföretag i synnerhet, har förslagen hälsats med entusiasm, mestadels av aningslöst slag. Det är emellertid uppenbart, herr talman, att om man anser det ofrånkomligt att utveckla såväl marknadsekonomin som dess mest dynamiska element — småföretagen — så gäller det att vid stävjandet av skattefusk och andra lagöverträdelser icke införa sådana regler som innebär att man kastar ut barnet med badvattnet. Jag kan självfallet från denna talarstol icke gå in på detaljgranskning av dessa båda betänkanden — detta är remissinstansernas sak — men jag vill framföra denna varning därför att vissa förslag som redan varit under allmän debatt skulle kunna få den konsekvens jag varnar för. På en punkt vill jag emellertid lägga fram ett förslag och det gäller beskattningen av vissa realisationsvinster. Det är alldeles uppenbart att det finns avsevärda strukturskillnader i fråga om aktieinnehav. Ett aktieinnehav i ett börsnoterat företag motiveras nästan helt av sådana hänsyn som förväntan om dels säker avkastning på placerat kapital, dels förhoppningar om värdeökning på grund av kursstegringar som i varje fall skall kompensera inflationsutvecklingen. När det gäller de mindre företagen är det helt andra bevekelsegrunder som dominerar aktieinnehavet. För det första — och detta är det grundläggande motivet — sätter en liten företagare sitt företag på aktier för att med stöd av gällande lag söka driva rörelsen utan att automatiskt behöva ställa sitt hem samt sina övriga och familjens personliga tillgångar som säkerhet för företagets ekonomiska åtaganden. För det andra sätter en liten företagare icke sitt företag på aktier för att han skall spekulera med dem. Dessa aktier innehas som regel under långa tidsperioder — ofta över flera generationer — och den rörelse aktieinnehavet representerar har till huvudsyfte att trygga företagarens och hans anställdas sysselsättning under lång tid. Dessutom finns också ett ofrånkomligt expansionsmotiv med i bilden. För det tredje är medlen i ett litet aktiebolag innestående i maskiner och övrig utrustning både som begynnelsekapital och som uppkommande vinstkapital. De mot aktierna svarande medlen ligger sålunda i vad man icke kan beteckna som annat än arbetsverktyg. Det förefaller mig uppenbart att sådana aktier i skattehänseende måste behandlas på annat sätt än aktier som i spekulationssyfte inköpes och försäljes på börsen. Jag vill därför föreslå att företagsskatteberedningen genom tilläggsdirektiv får i uppdrag att utreda möjligheterna att beskatta aktieinnehav i familjeföretag och motsvarande på ett annat och mera sakligt motiverat och utvecklingsstimulerande sätt än vad fallet blir med skatteregler riktade mot aktieinnehav i börsnoterat företag. Till sist, herr talman, endast några få ord om en av de mest centrala frågorna i såväl den svenska som den internationella debatten, energipolitiken. Denna fråga har icke förlorat i aktualitet genom riksdagsbeslutet om energihushållning m.m. i maj detta år utan snarare tvärtom. Detta beslut framstår för ett ökande antal människor här i landet som ett ödesdigert misstag genom dess konsekvens att göra Sverige till ett atomkraftssamhälle och därtill världsetta i detta avseende. Enligt en tabell upprättad av SIPRI i januari i år kommer Sverige år 1980 att producera I 025 watt atomkraft per innevånare. Av samma tabell framgår att vid samma tidpunkt USA kommer att producera 680, Västtyskland 372, Östtyskland 47 och Sovjet bara 41 watt per innevånare. Den våldsamma svenska atomkraftssatsningen sker i ett läge då osäkerheten om atomkraften är större än någonsin. Upparbetningsanläggningarna runt om i världen klarar inte tillnärmelsevis sin uppgift, och frågan om deponering av det högaktiva avfallet är lika långt från sin lösning som för 30 år sedan. Den som påstår att denna fråga nu är löst är antingen okunnig eller talar osanning. För att vi skall klara en snabbt inträdande global brist på uran — amerikanerna har som bekant sagt upp ett stort kontrakt om uranleverans — börjar atomkraftetablissemanget att tala om uranbrytning i storskaledrift i Ranstad, vilket uppenbarligen skulle åstadkomma åtminstone europeiskt rekord i grotesk miljöförstöring för att bara nämna en negativ följd. Vi hade frågan om Ranstad uppe i debatten i våras, och då föreslog vi ett nej till anslagsframställningen. Det förefaller uppenbart att beslutet om den framtida energihushållningen från i våras snabbt börjar bli moget för omprövning och grundlig revidering. Detta så mycket mera som alternativa energikällor synes kunna tas i bruk mycket snabbare än vad som kunde förutses endast för några månader sedan; bl.a. har aggregat som tillvaratar den i jordyteskiktet lagrade solenergin för uppvärmningsändamål börjat serietillverkas, och de kvantiteter energi som med relativt enkla sparmetoder kan tillvaratas, t.ex. via mottryckskraft, är uppenbarligen större än vad som tidigare antagits. Centerns energiprogram, herr talman, framstår alltmera som det enda realistiska alternativet med gynnsamma effekter såväl i fråga om energiförsörjningen inklusive elproduktionen som i fråga om sysselsättningseffekterna. Beträffande elproduktionens volym i centerns energiprogram, som hérr Palme väsnades så våldsamt om tidigare i dag, vill jag konstatera att våra siffror håller och med de nya energitillskott som de alternativa energikällorna kommer att och delvis redan gradvis börjar ge blir med vårt energiprogram en normal expansionstakt inom industrin fortsättningsvis garanterad. Någon överexpansion, som herr Palmes elproduktionsprogram förutsätter, torde knappast kunna bli aktuell — i varje fall inte med det blygsamma eller obefintliga investeringsutrymme för näringslivet ett antal år framöver som regeringens atomkraftssatsning leder fram till.